Fru talman! Herr Granstedt har ägnat en betydande del av sin replik till mitt svar åt att upplysa mig om hur regeringens ledamöter bör fördela arbetet mellan sig. Han har framhållit att jag kunde svara själv, jag kunde överlåta uppgiften till ett annat statsråd eller vi kunde ha samråd i frågan. Jag tackar för dessa upplysningar. Jag vill säga att jag alltså har svarat själv. Vad därutöver beträffar har jag samrått med det statsråd som handlägger energifrågorna och på den grunden bestämt mig att svara själv och göra det med utgångspunkt i vad som har med utrikesoch handelspolitik att göra, eftersom det är till mig herr Granstedt har ställt frågan. Därför har jag inte gått in på energipolitiken, vilket jag framhöll. Jag har lämnat utanför frågan huruvida Sverige bör bryta uran eller inte. Det är en sak som hör hemma i den energipolitiska debatten om kärnkraftens utnyttjande, och den bör debatteras i sitt särskilda sammanhang. I stället har jag tagit upp de frågor som gäller handel med olika material som har med kärnkraftens fredliga användning att göra. Där har jag hänvisat till de internationella överenskommelser som finns och de övervakningsorganisationer som existerar. Mot detta invänder herr Granstedt att eftersom avtal kan upphävas och organisationer kan upplösas, är detta ingenting att lita på, utan man borde en gång för alla bestämma sig för att inte delta i några internationella kontakter som gäller kärnkraften. På det måste jag svara att jag ser detta som en omöjlighet. Kärnkraften utnyttjas i dag i åtminstone ett par dussin stater. Ytterligare något tiotal har en ansenlig forskningsverksamhet på området. Jag bedömer det som fullkomligt orealistiskt att i dag försöka förhindra all internationell handel och allt internationellt samarbete på detta område. Dessutom skulle det enligt min mening vara både olämpligt och skadligt och stå i strid mot hela idén om icke-spridning av kärnvapen att inte försöka delta i en internationell samverkan på detta område. Herr Granstedt menar att eftersom det finns ett samband mellan ett fredligt kärnkraftsutnyttjande och militär användning, skall man inte delta i någon som helst internationell handel på kärnenergiområdet. Men detta måste vara att göra det alltför lätt för sig. Det är klart att det finns ett grundläggande tekniskt samband mellan fredligt och militärt utnyttjande av klyvningsprocessen, men — det skall också sägas — det finns inte något som helst tekniskt behov för ett land som vill skaffa sig kärnvapen att gå den dyra och tidskrävande omvägen över tillverkning av kraftreaktorer. I själva verket har såvitt man vet ingen av de tusentals kärnstridsspetsar som finns i dag hos kärnvapenstaterna tillverkats genom upparbetning av bränsle från civila kraftreaktorer. Nej, det blir nog allt tydligare att det inte är tekniska faktorer som kan förhindra kärnvapenspridning. Det finns utanför kärnvapenstaternas krets ett tjugotal stater som har den tekniska kompetensen att utveckla kärnvapen. I stället är det den politiska faktorn som är avgörande. Det är en politisk beslutsprocess som leder till att en stat bestämmer sig för att utveckla kärnvapen eller att inte göra det. Det gäller att förmå regeringar att inte fatta sådana beslut. Därför förstår jag inte heller herr Granstedts resonemang. Av hans inlägg att döma verkar det som om Sverige inte vore aktivt på det området. Men det har ju klarlagts vid upprepade tillfällen i denna kammare, och det har också redovisats någon timme innan svaret på herr Granstedts interpellation lämnades.

Fru talman! Om utrikesministern tycker att det är litet impertinent av mig att ta upp en diskussion om arbetsfördelningen inom regeringen, kan jag i och för sig förstå det. Men det är faktiskt mycket ovanligt att en väsentlig del av en interpellation besvaras med formuleringen: ”Jag vill dock inte nu gå in på detta ärende, -.” Jag har själv suttit med i riksdagen i nio år och har framställt många frågor och interpellationer, men jag har aldrig upplevt ett svar av det slaget. Därför fann jag anledning att kommentera det faktum att det är ett annat statsråd som i första hand svarar för det här ämnesområdet, vilket sägs i svaret. Men normalt utgör det inte något hinder för att man som riksdagsman kan få ett svar på sin fråga. Jag kan alltså inte godta utrikesministerns motivering för att inte svara på den här viktiga frågan. Nu säger utrikesministern att han har svarat på det som har att göra med utrikesoch handelspolitik men inte på det som har att göra med energipolitik. Hela min interpellation berör emellertid utrikespolitik. Den handlar om de utrikespolitiska konsekvenserna av vårt handlande på olika områden. Jag är inte intresserad av att diskutera uranbrytning ur energiförsörjningssynpunkt eller ens ur miljösynpunkt — jag tänker på Arjeplog —, utan jag vill diskutera uranbrytning med hänsyn till de risker som kan finnas i och med att svenskt uran i ett senare skede kan komma ut på världsmarknaden och missbrukas. Det är alltså en utrikespolitisk fråga. När det gäller upparbetning vill jag inte diskutera denna med hänsyn till dess betydelse för svensk energiförsörjning eller dess betydelse ur miljöoch säkerhetssynpunkt i allmänhet utan ur den specifika synpunkten att plutonium framställs vid upparbetning och att plutonium kan utgöra en råvara för kärnvapenframställning. Dessutom görs upparbetningen i ett land som har ett kärnvapenprogram och som inte stöder särskilt många av de rustningsbegränsande avtal som finns. Det är således en utpräglat utrikespolitisk fråga — det framgår av det sätt på vilket jag framställt den. Det var den som jag ville ha ett svar på. Men jag fick alltså inte något sådant utan bara en märklig hänvisning. Sedan säger utrikesministern att det är orealistiskt att försöka förhindra all internationell handel och allt samarbete. Det inser också jag, fru talman. Jag har inte heller presenterat något förslag om att Sverige skulle försöka förhindra all internationell handel och allt samarbete på detta område. Det lär nog fortsätta oss förutan. Det enda som jag har uttryckt önskemål om är att vi skall se till att svenskt material, svensk råvara, utrustning eller teknologi, inte under några omständigheter kan missbrukas för kärnvapenframställning. Det ankommer på Sverige att skapa sådana garantier, och de är befogade även om vi inte kan få ett stopp på all internationell handel och allt samarbete på det här området. Vidare för utrikesministern ett resonemang om att det inte föreligger något tekniskt behov av civil reaktorteknik för att göra kärnvapen. Han bevisar det genom att säga att ingen av de stridsspetsar som i dag finns har något samband med civila reaktorer. Det är i och för sig riktigt att dagens kärnvapenmakter har utvecklat sin kärnvapenkapacitet på andra sätt, och det är inte så konstigt om man betänker vilka de fem kärnvapenstaterna är. De började sina kärnvapenprogram långt innan det var aktuellt med icke-spridningsavtal och liknande. Det var alltså då helt andra förutsättningar för att starta ett kärnvapenprogram än vad som råder i dag. Nu har vi en betydligt mera rigorös kontroll över handeln med utrustning och teknik när det gäller klyvbart material. Detta gör att det kan finnas ett intresse för en stat, som i diskreta former vill skaffa sig en kärnvapenkapacitet, att börja med att bygga upp ett civilt kärnkraftsprogram. När man sedan har byggt upp ett inhemskt kunnande på det kärntekniska området och skaffat en del utrustning inom detta, har man fått möjlighet att gå in för ett kärnvapenprogram. Det finns alltså en sådan risk, och intresset för att gå denna omväg är i dag större än det var när de nu befintliga kärnvapenmakterna började sina kärnvapenprogram. Det gör att de historiska referenser som utrikesministern gör inte är särskilt relevanta när det gäller att bedöma framtida spridningsrisker. Jag håller naturligtvis vidare med om att den politiska faktorn är avgörande. Det handlar väldigt mycket om politisk vilja, och det är mycket viktigt att Sverige på olika sätt bidrar till att stärka den politiska viljan hos andra länder. Jag har inte påstått att Sverige inte är aktivt på nedrustningsområdet. Sverige är och har varit mycket aktivt på detta område, och det skall man fortsätta med. Men jag säger att det inte kommer att räcka med ord. Vi måste också visa i handling vad vi menar och vara beredda att göra vissa små uppoffringar för egen del för att skapa garantier för att inte någonting som härrör från Sverige skall kunna missbrukas i kärnvapenupprustningen. Det är det som jag ser som det verkliga testet på vår vilja på det här området.
Fru talman! Alldeles oavsett om herr Granstedt finner det lämpligt att åberopa sin långa riksdagserfarenhet är det väl ändå rimligt att denna debatt förs inom gränsen för det ämnesområde som är aktualiserat. Herr Granstedt ställer gång på gång frågor som har att göra med det svenska kärnkraftsprogrammet över huvud taget. Jag vill nu klara ut att vi har en lagstiftning som förbjuder utförsel av uran. Det är inte fråga om att stifta någon lag på detta område. Det fordras tillstånd från regeringen för utförsel av olika material som har att göra med kärnkraften. Jag har råkat säga att det f. n. inte är aktuellt med någon export av uran brutet i Sverige, och det motiverar jag med att det inte finns någon gruva i Sverige där uranbrytning förekommer.
Fru talman! När det först gäller kompetensfrågan håller jag med om att vi skall diskutera utrikespolitik, och jag har försökt att rätt omsorgsfullt förklara att det var de utrikespolitiska aspekterna på detta problem som jag tog upp i min interpellation och nu har diskuterat. Det kan inte vara så, fru talman, att så snart någon fråga har också andra aspekter än utrikespolitiska är utrikesministern förhindrad att uttala sig. Utrikesministerns fögderi lär bli tämligen snävt, om man definierar utrikespolitik som något som inte har att göra med något annat i samhället, som t.ex. industripolitik, näringspolitik och energipolitik. Utrikesministern hänvisar vidare till lagen om förbud mot export av uran. Det är riktigt att det finns en sådan lag, men den är inte någon långsiktig garanti. Lagar kan ändras, och jag har tidigare försökt konstatera att det, om vi öppnar urangruvor och börjar bryta uran i Sverige, också finns en risk för att vi en gång i en framtid kommer att utsättas för påtryckningar om att exportera detta uran, nämligen om det börjar uppstå uranbrist på marknaden. Vi kan utsättas för handelspolitiska eller andra påtryckningar för att hjälpa till med en uranförsörjning ute i världen. Det är mot denna bakgrund som jag hävdar att den enda eller den starkaste garanti som vi kan få mot att det i en framtid blir aktuellt att exportera svenskt uran som kan missbrukas är att helt enkelt inte öppna några gruvor och att inte påbörja någon uranbrytning. Sedan finns det en lång rad andra skäl att inte påbörja uranbrytning, men de hör inte hemma i den utrikespolitiska debatten. Jag har bara pekat på detta enda skäl, nämligen spridningsrisken. Sammanfattningsvis tycker jag att det beklagligt att det är inte går att få gehör för kraven på konkreta svenska åtgärder på kärnvapenområdet. Den nuvarande regeringen brukar ju gärna vilja framställa sig som om möjligt ännu mera engagerad i nedrustningsfrågor än den föregående. Därför tycker jag att det är sorgligt att avståndet mellan ord och handling är så pass stort. Det är lätt att hålla vackra tal i FN. Det är svårt att dra de egna politiska konsekvenserna av våra ställningstaganden, och det tycker jag är synd.

Fru talman! Pär Granstedt har i sin interpellation ställt följande frågor: 1. Vilka överväganden om konsekvenserna för mottagarna av svenskt bistånd gjordes innan devalveringen genomfördes? Herr Granstedt hävdar att vi genom devalveringen sökt övervältra våra problem på andra länder. Detta är inte riktigt. Devalveringen syftar till att med kraft bryta den ohållbara utveckling som kännetecknat de senaste åren, nämligen att vi ökat våra utlandsskulder för att finansiera vår konsumtion. Med det starka valutautflöde som pågått alltsedan hösten 1981 blev devalveringen den enda praktiskt framkomliga vägen. Alternativet hade utgjorts av en kreditåtstramning som definitivt skulle ha strypt investeringsverksamheten. Devalveringen ingår vidare i ett samlat program för att föra den svenska ekonomin ut ur krisen och rekonstruera den svenska industrin. Endast genom en ekonomi i balans och en stark industri kan vi skapa de resurser som krävs för en solidarisk politik såväl här hemma som i relation till de behövande i u-länderna. I denna vidare mening kan man säga att mottagarna av svenskt bistånd, liksom vi svenskar, kommer att gynnas av den högre tillväxt i Sverige som devalveringen syftar till. Däremot har givetvis just denna kategori av mottagare av transfereringar från den svenska stadsbudgeten som våra biståndsmottagare utgör, inte varit föremål för några särskilda överväganden i samband med devalveringen. I detta avseende föreligger ingen skillnad i förhållande till tidigare devalveringar under de borgerliga åren, eller i förhållande till praxis i andra länder: biståndet bestäms i allmänhet i nationell valuta utan hänsyn till den internationella växelkursutvecklingen. Nu hävdar herr Granstedt att den borgerliga devalveringen 1981 i sin verkan på u-länderna uppvägdes av att kronkursen tidigare följt med den stigande dollarkursen och därmed blivit övervärderad. Effekten av devalveringen skulle med andra ord ha dämpats av en dessförinnan stigande effektiv kronkurs. Så skulle enligt herr Granstedt inte ha varit fallet i samband med devalveringen i oktober i år. Fakta visar emellertid att dollarkursen mellan augusti 1981 och september 1982 steg med 19 76. Om man, som herr Granstedt tydligen gör, anser att den svenska biståndsinsatsen löpande skall anpassas till en ofta mycket oberäknelig dollarkursutveckling, så är någon särskild kompensation med anledning av devalveringen 1982 lika litet motiverad som efter devalveringen 1981. ens konsekvenser för u-hjälpen Regeringen avser att hålla fast vid det mål som riksdagen fastställt för biståndets andel av de samlade svenska resurserna. Herr Granstedt påstår att värdet av det svenska biståndet utomlands genom devalveringen har minskat med 1 miljard. Några exakta beräkningar går knappast att göra, men det är helt klart att den siffran är alldeles för hög. Att som herr Granstedt gör bara mekaniskt omräkna den totala biståndssumman med 16 96 är inte korrekt. En rad antaganden måste göras om bl.a. den reella devalveringseffekten. Som bekant är Sverige inte det enda land i världen som sett sig nödsakat att korrigera sin valutakurs. Vidare måste antaganden göras om kostnadsökningarna i Sverige till följd av devalveringen, liksom om återflödets storlek. SIDA har på dessa grunder gjort en mycket grov uppskattning som visar att effekterna på landramarnas värde för mottagarländerna skulle bli ca 300 milj.kr. på helårsbasis av totalt nästan 3 miljarder. Det bör här tilläggas att växelkursförändringar både i Sverige och i samarbetsländerna har samma effekter som de prisförändringar som ständigt påverkar kostnaderna för de projekt som vi enats om att genomföra. Om sådana kostnadsförändringar skulle äventyra genomförandet av projekt och program som vi anser väsentliga, brukar vi alltid kunna ta hänsyn till dem när vi diskuterar förlängningar av projektavtal. Jag utgår ifrån att sådana överväganden kommer att göras även i fortsättningen. På den multilaterala sidan är beräkningarna mycket mer komplicerade, inte minst genom svårigheterna att fastställa i vilken valuta floran av de internationella organen gör sin upphandling. Av större vikt i det här sammanhanget är emellertid att dollarkursen gentemot nästan alla andra valutor stigit drastiskt under senare år, vilket urholkat värdet av de flesta länders bistånd. Detta har som bekant skett genom att USA fört en inåtvänd nationell politik utan hänsyn till dess katastrofala internationella verkningar. För både det bilaterala biståndet och det multilaterala biståndet gäller dessutom att devalveringens effekter i Sverige ökar bruttonationalinkomsten . Det ger i sin tur en mindre ökning av den totala biståndsramen vid beräkningen av enprocentsmålet. Även om en viss kompensation för devalveringen härigenom sker, är jag naturligtvis medveten om de problem som många enskilda mottagarländer och internationella organisationer drabbas av till följd av minskade resursflöden. I det pågående budgetarbetet, som alltså ännu inte är avslutat, har vi därför så långt möjligt sökt skydda de mest utsatta grupperna i de fattigaste mottagarländerna, och det är något som kommer att påverka landramarna. Sitt tydligaste uttryck får det emellertid i den nya regeringens betoning av jordbruksoch landsbygdsutveckling, vars utformning särskilt inriktas på utjämningsmål som att ge tillgång till grundläggande basbehov för de allra fattigaste i form av utbildning, hälsovård och dricksvatten och att stärka kvinnornas roll som jordbruksproducenter.

Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. I och för sig ger utrikesministern inte mycket av svar på mina direkta frågeställningar, nämligen dels vilka överväganden som gjordes om konsekvensen av devalveringen för u-länderna — där fick jag beskedet att i stort sett inga överväganden gjordes —, dels vad man vill göra för att lindra dessa konsekvenser. I stället för utrikesministern en polemik mot själva förutsättningarna i min interpellation. Devalveringen var ingen överlastning på andra länder, säger utrikesministern. Det tycker jag är ett märkligt påstående. Vi kunde se hur den svenska kronan försvagades kraftigt ju närmare valdagen vi kom i somras. Den svenska kronan hade en ganska stark ställning tidigare. Visst hade vi ett valutautflöde, men det hängde samman med att vi har ett underskott i handeln med utlandet. Men någon mer påtaglig spekulation mot den svenska kronan uppstod alltså inte förrän vi började närma oss valdagen. Orsaken var ganska uppenbar. Risken blev större och större för att vi skulle få en regering som inte längre ville ta på sig sparbördan för egen del för att få balans i vår ekonomi, utan som tänkte föra en politik med ökade statsutgifter, ökat budgetunderskott och höjda skatter som följd. Därmed sjönk förtroendet för den svenska kronan. När valresultatet var ett faktum bröt det ut en våldsam spekulation mot den svenska kronan, som ledde till att en devalvering blev nödvändig. För att skapa större svängrum, som det heter, för regeringens politik, tog regeringen dessutom till vad man skulle kunna kalla en överdevalvering, alltså en devalvering som var betydligt större än vad som i och för sig behövdes för att återställa förtroendet för den svenska kronan. Devalveringen är, som jag ser det, dels en konsekvens av den regeringspolitik som nuvarande regering gick till val på, dels en medveten handling från den här regeringen för att skapa ytterligare utrymme för den politik man vill föra. Det är klart att detta innebär att regeringen — kanske delvis oavsiktligt, som en konsekvens av sin politik, men också medvetet — lägger över en stor del av bördan på andra länder. I stället för att ta på sig det mödosamma sparandet här hemma ser man till att andra länder får betala en del av notan. Och såvitt jag förstår har vice statsministern fått helt klart för sig att andra länder har uppfattat detta budskap. Vid det nordiska statsministermötet fick han besked om hur våra grannar ser på vårt handlande. Men det är alltså inte bara våra grannar och konkurrenter på handelsområdet som har drabbats, utan också — vilket jag ville fästa uppmärksamheten på med min interpellation — de u-länder och internationella biståndsprogram som har stöd från Sverige har fått vara med och betala en väsentlig del av den här notan. Utrikesministern för ett mycket egendomligt resonemang när han skall jämföra den här devalveringen med den som gjordes förra hösten. Jag konstaterade i min interpellation att devalveringen förra hösten hängde samman med att den svenska kronan då hade varit ganska hårt bunden till ens konsekvenser för u-hjälpen dollarkursen och alltså följt med denna upp i höjden och att devalveringen då varistort sett ett återställande av den svenska kronans värde i förhållande till flertalet andra valutor. Därför kunde man inte hävda att devalveringen då innebar någon förlust för t.ex. mottagare av svenskt bistånd. Nu försöker utrikesministern bevisa att det skulle råda en likartad situation i dag. Såvitt jag förstår måste det vara det han är ute efter. Han talar om att fakta visar att dollarkursen mellan augusti 1981 och september 1982 steg med 19 90. Just det! Den steg i förhållande till den svenska kronan. I samband med devalveringen för ett år sedan kastade man loss den svenska kronan från dollarkursen. Den fortsatte inte att hänga med upp i höjden. Vad som har hänt är alltså att den svenska kronan inte har följt med dollarkursen upp, vilket den gjorde vid den förra devalveringen. Dollarn har således stigit kraftigt i förhållande till den svenska kronan, vilket den inte gjorde förra gången. Devalveringen för ett år sedan var en återställning av den svenska kronans värde i förhållande till flertalet andra valutor, medan däremot devalveringen i år inte innebär detta, eftersom den svenska kronan hade legat still. Vad som nu har hänt, i relation till dollarn, är att vi först har haft den 19-procentiga dollarkursstegringen och, ovanpå den, effekterna av devalveringen. Sakförhållandet är alltså att situationen nu är precis den motsatta mot för ett år sedan. Det kan man också läsa ut av utrikesministerns svar. Ändå säger han, att en särskild kompensation med anledning av devalveringen 1982 är lika litet motiverad som efter devalveringen 1981. Jag vet inte om det har uppstått någon kortslutning på utrikesdepartementet när man skrev svaret, om någon viktig del av svaret inte har kommit med i tryck eller om något annat har hänt. Jag kan bara konstatera att svaret, så som det är formulerat här, är fullständigt obegripligt. Det finns inget logiskt samband. Sedan till frågan om hur högt det pris som u-länderna får betala för den svenska devalveringen är. Utrikesministern menar att jag i mitt något grova antagande i interpellationen, att det skulle kunna röra sig om en miljard, har hamnat för högt. Det är möjligt. Jag hoppas att utrikesministern har rätt. Jag har inte haft möjlighet att finräkna — jag har, som framgår av svaret, i stort sett bara räknat med den direkta devalveringseffekten. Däremot tycker jag inte att det är riktigt att som utrikesministern gör ta hänsyn till växelkursförändringar i andra länder. Vad jag frågat efter i min interpellation är effekterna av den svenska devalveringen som sådan. Växelkursförändringar i andra länder är då intressanta bara om de är en följd av den svenska devalveringen. Annars är det något som hade hänt oavsett om Sverige devalverade eller inte. Det gör att SIDA:s antagande om 300 miljoner när det gäller landramarna kan vara litet lågt — risken finns. Det är också svårt att veta i vilken mån svenska företag verkligen kommer att sänka sina priser som en följd av devalveringen. Vi har fått en lång rad signaler om att många svenska exportföretag inte sänker sina priser. Det kommer naturligtvis också att påverka leveranser till u-länderna och innebära att devalveringskostnaden för u-länderna blir större än den annars skulle ha blivit. Men låt oss hoppas och anta att SIDA:s bedömning håller och att effekten på landramarna bara blir ungefär 300 miljoner. Då är ändå formuleringen i svaret en aning missvisande. Man kan få för sig att man skall jämföra siffran 300 miljoner med den siffra som jag har nämnt — 1 miljard. Så är inte fallet. Siffran 300 miljoner gäller bara det länderprogrammerade biståndet. Till det kommer det multilaterala biståndet, katastrofbiståndet, särskilda program, osv. Totalt uppgår biståndsbudgeten till ca 6 miljarder. Om man räknar med samma devalveringseffekt — dvs. ungefär 10 90 — på hela biståndsbudgeten blir den totala effekten omkring 600 miljoner. Förmodligen är devalveringens effekt på det multilaterala biståndet större än på det bilaterala biståndet, eftersom där inte ingår svenska löner. Även med dessa försiktiga antaganden är 600 miljoner därför säkert relativt lågt räknat. Det handlar alltså om betydande belopp — den saken är klar. Vi har urholkat vårt bistånd väsentligt genom devalveringen. Fru talman! Jag framför i min interpellation inte något krav på att vi skulle försöka införa något slags automatisk kompensation till u-länderna för den här urholkningen av biståndet. Jag anser att det skulle vara önskvärt att göra det, men jag inser att det är politiskt omöjligt. Det lär bli svårt att få kammaren att besluta sig för att gå över enprocentsmålet i det ekonomiska läge som nu råder. Vad jag med min interpellation velat få belyst är konsekvenserna för u-länderna av devalveringen. Jag har den uppfattningen att devalveringen innebär motsatsen till internationell solidaritet. Det slår hårt mot andra när vi inte själva kan klara våra bekymmer. U-länderna får alltså vara med och betala det faktum att vi i Sverige lever över våra tillgångar, och det upplever jag som djupt orättfärdigt. Jag har också velat få belyst hur man kan försöka lindra konsekvenserna av den här åtgärden för u-länderna. Vi måste se över våra åtaganden, göra omprioriteringar osv. Detta belyses litet grand i svaret. Det som där sägs har jagingenting att invända mot; de prioriteringar som görs verkar vettiga. Men det är klart att det är svårt att dra några mera långtgående slutsatser av de mycket knapphändiga antydningar som görs. Sammanfattningsvis kan jag, fru talman, konstatera att devalveringen förvisso har många sorgliga kapitel, men det här är nog ett av de sorgligaste.

Fru talman! För en vecka sedan lämnade statsrådet Feldt ett svar i kammaren på en interpellation angående reaktionerna utomlands på den svenska devalveringen. Han angav då också de motiv som han ansåg vara mest vägande för devalveringen. Av det skälet vågar jag vid det här tillfället gå förbi den frågan. I slutet av sin replik sade Pär Granstedt att han inte har den uppfattningen att det nu skulle vara möjligt att yrka på ett större u-landsbistånd just med hänsyn till devalveringen. Därav drar jag slutsatsen att han anser att ens konsekvenser för u-hjälpen devalveringens genomförande inte kunde påverkas av det specifika ämnesområde som u-landsbiståndet utgör. Det är klart att devalveringen medför påfrestningar i många avseenden, och olika grupper har fått ta på sig bördor i samband med den. För vår del får vi bl.a. en prishöjning, som i sin tur leder till en höjning av det nominella beloppet för bruttonationalinkomsten, som är utgångspunkten för beräkningen av u-landsbiståndet. Så till vida blir det en kompensation. Jag har i mitt svar medgivit att regeringen vid beslutet om devalveringen vägleddes av hänsyn till den svenska ekonomin och till möjligheten att få den att fungera bättre än vad den tidigare har gjort. Om detta lyckas, vilket vi väl alla hoppas, kommer det att bli till fördel för också en rad andra länder och inte bara för oss själva. Vårt u-landsbistånd kommer då också att vila på en tryggare bas. I mitt interpellationssvar har jag också framhållit att i de fall devalveringen, som är en kostnadshöjning, verkar försvårande för vissa angelägna projekt finns det möjligheter till omfördelningar som bör göras så att de mest angelägna behoven kan tillgodoses.
Fru talman! Jag sade att jag dess värre inte trodde att det var politiskt möjligt att i detta läge få Sveriges riksdag att gå över enprocentsmålet för att kompensera u-länderna för devalveringen. Av det drog utrikesministern slutsatsen att jag inte ansåg att hänsyn till u-länderna hade kunnat påverka beslutet om devalveringens genomförande. Det tycker jag var en märklig slutsats. Nu är devalveringen ett faktum — det är inte möjligt att ta tillbaka den. Men det innebär inte att jag accepterar den och tycker att den var en riktig åtgärd. Jag tycker att den, i synnerhet i den här omfattningen, var en felaktig åtgärd. En av orsakerna till det är just att den innebär att vi vältrar över våra problem på andra länder — problem som vi borde vara väl rustade att möta själva. Vi vältrar över våra problem på länder som har betydligt större ekonomiska svårigheter än vi själva. Och det upplever jag som en mycket tvivelaktig politik — det är motsatsen till internationell solidaritet. De länder som vi vältrar över problemen på är dels de som drabbas av handelsproblem genom devalveringen och som i många fall har en svagare ekonomi än Sverige, dels och inte minst u-länderna, som har en ekonomiskt oändligt mycket svårare ställning än vi. Och det tycker jag är orättfärdigt. Vi får naturligtvis hoppas att devalveringen så småningom leder till en förstärkt svensk ekonomi. Enligt min uppfattning hade det funnits andra och bättre åtgärder att vidta för att åstadkomma det. Men den debatten skall vi naturligtvis inte föra här. Nu är devalveringen och dess konsekvenser för u-länderna ett beklagligt faktum. Vad vi kan göra nu är bara att försöka lindra konsekvenserna så mycket som möjligt. Där tar jag fasta på det utrikesministern säger om möjligheter till omprioriteringar osv. Det är det arbetet som måste genomföras. Jag förutsätter att de svenska biståndsmyndigheterna driver de här frågorna aktivt och inte bara reagerar om problem uppstår. De måste granska våra olika biståndsprojekt och våra olika multilaterala åtaganden och se efter var det behövs insatser för att undvika att problem uppstår.

Fru talman! Bara några korta kommentarer. Låt mig börja med att notera det väl i och för sig självklara konstaterandet att också den nya regeringen står fast vid en av grundprinciperna för den svenska biståndspolitiken, nämligen det s.k. enprocentsmålet, dvs. att en hundradel av vårt samlade produktionsresultat varje år skall gå som bistånd till de fattiga länderna. Jag tror att regeringen på den punkten kan påräkna ett starkt stöd här i riksdagen. Det gäller säkerligen också de grundläggande mål för biståndspolitiken som fastlades 1978. Om regeringen också avstår från att göra alltför stora förändringar i länderfördelningen och när det gäller det bredare samarbetet, tror jag att förutsättningarna stärks ytterligare för en bred enighet i kammaren om u-hjälpen. Enprocentsmålet har många gånger beskrivits som en miniminivå eller ett etappmål. När riksdagen fastlade principerna för vår biståndspolitik 1978 uttalade man att en strävan bör vara att biståndet skall utgöra en växande andel av vår samlade produktion. Man sade samtidigt, och det har naturligtvis relevans i dag, att detta blir beroende av möjligheterna att skapa ekonomisk tillväxt i vårt land och kräver en återvunnen ekonomisk balans. Här finns naturligtvis en koppling som åtminstone vid den internationella presentationen av vår biståndspolitik är riktig. Frågan om man skall kompensera u-länderna för den reala sänkning av biståndet som devalveringen naturligtvis medför är rätt komplicerad. Jag tror inte att man kan kräva någon exakt och fullständig kompensation av varje kursförändring. Det är en omöjlig ståndpunkt. Jag blev förvånad när utrikesministern sade att ”devalveringens effekter i Sverige ökar bruttonationalinkomsten”. Jag hoppas att man då räknar med en real ökning av bruttonationalinkomsten. Det var detta som var poängen, såvitt jag förstår, och det kan vi ju hoppas på. Vi vet inte om det blir på det sättet. Jag föreställer mig att utrikesministern som företrädare för regeringen har starkare förhoppningar i den vägen än vad jag har. Med detta som utgångspunkt använder utrikesministern formuleringen ”Även om en viss kompensation för devalveringen härigenom sker —---.” Jag tycker det är feltänkt, därför att om det blir en real ökning av vårt samlade produktionsresultat till följd av devalveringen, så har vi hela tiden varit ense om att innebörden av enprocentsmålet i detta fall leder till en real ökning också av biståndet. Men det är ju inte någon kompensation för den kursförändring som devalveringen utgör. Syftet, eller åtminstone en del av syftet, med den stora devalveringen var att skapa en konkurrensfördel, och inte som vid devalveringen 1981 bara att anpassa kronan till en ogynnsam förändring av kursrelationerna. Syftet med en sådan här konkurrensdevalvering är att göra den svenska kronan mindre värd, för att därigenom dra långsiktiga fördelar i ens konsekvenser för u-hjälpen vår bytesbalans. Det är klart att om vår utlandsskuld till följd av devalveringen ökar, blir vårt bistånd, räknat i dollar eller korgvalutor, lägre. Från ekonomiskt håll har man räknat ut att av den sextonprocentiga devalveringen är kanske hälften motiverad av en strävan att skapa konkurrensfördelar för den svenska exportindustrin. Då är det väl i och för sig ingen orimlig slutsats att den delen av devalveringen borde få påverka storleken av vårt u-landsbistånd.

Då blir utrymmet relativt mindre för andra biståndsinsatser, t.ex. på det bilaterala området. I den meningen är det naturligtvis ofrånkomligt att den genomförda devalveringen innebär en viss real urholkning av vårt bistånd. För min del drar jag av detta bara den slutsatsen att det då är så mycket viktigare att vi till alla delar håller fast vid enprocentsmålet och inte på något sätt naggar det i kanten.

Fru talman! Både Pär Granstedts och Björn Molins inlägg gör det klart att det finns skäl att räkna med en fortsatt bred uppslutning kring biståndspolitiken. Det uppfattar jag som värdefullt. Jag är också på det klara med att den devalvering som har gjorts innebär att det reala värdet av vårt bistånd kan komma att bli lägre än det tidigare varit. Men det utgör fortfarande, om vi nu kan uppehålla enprocentsmålet, 1 90 av vår egen bruttonationalprodukt, räknat i löpande priser — liksom allt annat som riksdagen beslutar om. Detta bistånd kommer ändå att inta en gynnad ställning i förhållande till många andra poster som riksdagen så småningom har att ta ställning till när det gäller att göra upp en budget. Den väg som regeringen nu har valt — att inte ge någon särskild kompensation för devalveringens effekter — är den väg som man tidigare har följt. Man grundar detta på en etablerad internationell praxis. Alltsedan systemet med fasta växelkurser bröt samman i början av 1970-talet görs t.ex. biståndsutfästelser till internationella organisationer i allmänhet i nationella valutor, utan förpliktelser att vidmakthålla värdet av de utfästa bidragen i händelse av en växelkursförändring.

Fru talman!

C.-H. Hermansson redovisar i interpellationen en omfattande statistik för att belysa näringslivets snabba expansion i utlandet. Jag delar hans uppfattning att den är oroande från industrioch sysselsättningspolitisk synpunkt. Men jag vill ändå börja med att något kommentera den statistik som redovisas i interpellationen. Genom att lägga samman icke jämförbara uppgifter har nämligen C.-H. Hermansson kommit till slutsatser om utlandsinvesteringarna som är helt sensationella, men som inte tål en närmare granskning. Svenska utlandsföretags investeringar i anläggningar och maskiner blir med C.-H. Hermanssons metod minst tre gånger större än vad de i verkligheten är. Riksbankens statistik över direktinvesteringar i utlandet som används av herr Hermansson visar kapitalinsatsen från moderbolagen i Sverige till dotterbolagen. Men eftersom kapitalet används till mycket annat än byggnader och maskiner, visar statistiken inte alls hur stora investeringar dotterbolagen gör. Lika litet speglar statistiken över svenska moderbolags borgensåtaganden hur dotterbolagen investerar. Likväl har C.-H. Hermansson lagt samman direktinvesteringar och borgensåtaganden och dessutom adderat en betydande självständig upplåning för dotterbolagen och låtit summan representera deras investeringar i anläggningar och maskiner. Resultatet blir att utlandsinvesteringarna 1981 skulle vara 20 miljarder kronor, dvs. uppgå till ett större belopp än industriinvesteringarna inom Sverige, som beräknas till 18 miljarder kronor. Någon statistik över realinvesteringarna i de utländska dotterbolagen finns inte. Enligt uppskattningar som tillställts valutakommittén av Industriens utredningsinstitut, och som publiceras av institutet om några månader, kan realinvesteringarna utomlands beräknas uppgå till högst en tredjedel av industrins inhemska investeringar och inte till interpellationens tal. Jag vill med dessa statistiska kommentarer ställa de rådande förhållandena i deras rätta proportioner. Likväl pekar utvecklingen mot en snabb expansion i de utländska delarna av svenska koncerner, medan de stagnerar i Sverige. Detta förhållande är, som C.-H. Hermansson framhåller, oroväckande och påkallar ekonomisk-politiska åtgärder. I en expanderande ekonomi ger näringslivets direktinvesteringar i utlandet i regel ett positivt bidrag både till industrins tillväxt och konkurrensförmåga och till samhällsekonomin i dess helhet. Normalt främjas exporten, och genom att produktionen ökar blir det också möjligt att sänka kostnaderna. Eventuella sysselsättningseffekter till följd av utflyttad produktion kan kompenseras av andra expanderande företag eller utbyggnad av den offentliga sektorn. Någon konflikt uppkommer därför sällan under dessa betingelser mellan företagsekonomiska och samhällsekonomiska hänsyn. I en stagnerande ekonomi gäller inte detta. En krympande industri kan inte kompenseras med en snabbt växande offentlig sektor. Direktinvesteringar får därigenom i högre grad karaktär av ”utflyttning”. Ju längre stagnationsperioden varar, desto allvarligare problem hotar till följd av den tyngdpunktsförskjutning som äger rum inom industrin. Expansionen av produktionen utomlands tenderar att attrahera även forskningsoch utvecklingsverksamheten, vilket medför negativa konsekvenser för tekniskt kunnande och innovationsförmåga. Grundproblemet är därför att återställa gynnsamma förutsättningar för industriell tillväxt i Sverige. Problemet är inte i första hand att svenska företag investerar för mycket i utlandet utan att de investerar för litet i Sverige. I dagens läge kan man därför inte vänta sig att kraftiga restriktioner mot utlandsinvesteringar i någon större utsträckning skulle resultera i en inhemsk investeringsuppgång. Regeringen har under hösten satt in kraftfulla åtgärder för att få i gång industriinvesteringarna och förbättra näringslivets internationella konkurrenskraft. Därmed skall också betingelser skapas för en industriell expansion inom landet. När det gäller industrins utlandsinvesteringar har de ingående analyserats av den statliga direktinvesteringskommittén som i det närmaste har avslutat sitt arbete. På grundval av bl.a. dess resultat kommer regeringen att överväga hur utlandsinvesteringarnas omfattning och inriktning skall kunna påverkas. Sedan länge bedrivs en kontroll av direktinvesteringarna inom ramen för valutaregleringen. Valutalagstiftningen genomgår f. n. en genomgripande översyn av valutakommittén som beräknas avsluta sitt arbete under kommande år. Reglerna för direktinvesteringarna är en viktig del av denna översyn. Det står emellertid klart att en kontroll av direktinvesteringar bara i begränsad omfattning kan göras inom ramen för valutaregleringen. Denna är inriktad på kontroll av kapitalflödena mellan Sverige och utlandet i samband med enskilda investeringsärenden. Någon övergripande bedömning av en hel koncerns utvecklingsbetingelser blir därför aldrig aktuell. Mitt svar på frågorna 3 och 4 är därför att reglerna för direktinvesteringar kommer att prövas av regeringen så snart direktinvesteringskommitténs och valutakommitténs rapporter lagts fram under nästa år. Fråga 1 gäller om regeringen är beredd att verka för att bytesbalansprövning av direktinvesteringar återinförs sedan de avskaffats 1981. I och för sig begrep jag aldrig varför denna prövning avskaffades av den tidigare regeringen. Men eftersom detta skett vill jag avvakta med att återinföra bytesbalansprövningen tills valutakommitténs rapport föreligger. Jag utgår från att kommittén kommer att behandla även detta slags prövning. Fråga 2 som rör kontrollen av valutarörelserna har jag tolkat så att den avser både stabiliseringspolitiska aspekter och den legala kontrollen av valutabrott. Frågan om huruvida valutaregleringen måste reformeras för att bättre tillgodose stabiliseringspolitikens krav tillhör valutakommitténs arbetsuppgifter. Kommittén har till uppgift att modernisera en föråldrad lagstiftning som utformades för över 40 år sedan i en världsekonomi som var betydligt mindre komplicerad än den nuvarande. De spekulativa, kursförväntningsstyrda kapitalrörelserna är ofantligt mycket större i dag och utgör ett hot mot varje lands ekonomiska stabilitet. Valutaregleringen måste utformas med hänsyn till dessa realiteter, och jag utgår från att kommitténs förslag skall resultera i en ny valutalagstiftning från ingången av 1985. När det gäller kontrollen av valutatransaktioner ställs vi också inför växande problem. Valutabrott är ofta kopplade till annan brottslighet, t.ex. skattebrott eller narkotikabrott. Regeringen har gett högsta prioritet åt ett handlingsprogram på detta område. Vi har nyligen tillsatt en kommission som bl.a. har att samordna olika myndigheters brottsbekämpande verksamhet. En sådan samordning är nödvändig just för att brottsligheten ofta sträcker sig över flera områden. Ett led i valutakontrollen, men också i strävandena att förbättra betalningsbalansstatistiken, är den utveckling av registreringssystemet för utlandsbetalningar som pågår i riksbanken. Jag utgår från att det inom en snar framtid kan resultera i det heltäckande system för såväl inkommande som utgående betalningar som en valutakontroll egentligen förutsätter. Därigenom kommer myndigheterna också att erhålla ett underlag för jämförelse av misstänkta utlandstransaktioner med t.ex. tulluppgifter och deklarationsuppgifter, vilket i dag till stora delar saknas. Fru talman! Jag anser att den andra av de ställda frågorna därmed också har besvarats.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Feldt för svaret på min interpellation. Jag noterar med tillfredsställelse att han delar min syn på de svenska företagens utlandsinvesteringar i vissa grundläggande stycken. Det gäller uppfattningen att den starka tillväxten av dessa investeringar, framför allt i förhållande till tillbakagången i investeringarna inom Sverige, är oroväckande och påkallar ekonomisk-politiska åtgärder. När det gäller denna grundläggande bedömning skiljer Kjell-Olof Feldt på ett positivt sätt ut sig från de statsråd i borgerliga regeringar som under de senaste sex åren haft att besvara liknande interpellationer från min sida. Det är alltså inte första gången jag tar upp dessa frågor i riksdagen, men vare sig det svarande statsrådet hetat Bohman, Åsling eller Wirtén, så har svaren i huvudsak varit desamma. Man har fört fram det falska påståendet att stora utlandsinvesteringar i själva verket är gynnsamma för sysselsättning och övrig utveckling inom Sverige. Här har alltså Kjell-Olof Feldt en annan grundsyn, och det är bra. Däremot är det mindre bra att han inte vill göra något omedelbart för att söka förhindra den stora kapitalexporten och industriutflyttningen. Han hänvisar i stället till de rapporter från direktinvesteringskommittén och valutakommittén som väntas nästa år. När de lagts fram kommer regeringen att pröva reglerna för direktinvesteringar. Men risken är ju att medan gräset gror dör kon. De svenska företagens investeringar i utlandet har också under 1982 fortsatt att öka i snabb takt. Går man efter riksbankens tillståndsgivning till svenska direkta investeringar i utlandet noteras där en ökning under månaderna januari-oktober från 5 000 milj.kr. 1981 till 6 274 milj.kr. 1982. Det innebär en ökning med över 25 90 på ett år. Varje utlandsinvestering binder upp framtida beslut. Det handlar alltså inte bara om negativa verkningar i nuläget på investeringar och sysselsättning i Sverige. Det handlar också om att en riktig framtidspolitik försvåras. Det är därför fel av regeringen att vänta med åtgärder. Dess egen ekonomiska strategi kommer i hög grad att försvåras, om man låter utlandsinvesteringarna fortsätta att rusa i höjden på det sätt som de gjort under de senaste åren. Regeringen avvaktar, det är innehållet i Kjell-Olof Feldts svar här i dag. Det är en oriktig och olycklig attityd. Jag hoppas att regeringen omprövar den. Låt mig så gå över till enskildheterna i interpellationssvaret. Kjell-Olof Feldt inleder med att kritisera mitt sätt att beräkna utlandsinvesteringarnas storlek. Han menar att jag överskattat dem, när jag nämner siffran ca 20 miljarder kronor under 1981. Kjell-Olof Feldt anför en ännu opublicerad undersökning från Industriens utredningsinstitut enligt vilken de svenska företagens realinvesteringar utomlands skulle uppgå till högst en tredjedel av den siffra jag nämnt. Vi skall väl inte göra det här till framför allt en statistikdebatt utan koncentrera oss på de ekonomisk-politiska åtgärder som är nödvändiga, men jag måste göra några kommentarer till Kjell-Olof Feldts påståenden. Som han själv understryker finns det inte någon statistik över de totala svenska investeringarna utomlands. Man är hänvisad till skattningar. Det finns emellertid några sifferserier man kan utgå ifrån. Valutastyrelsen i riksbanken redovisar varje år i sin berättelse lämnade tillstånd till svenska direkta investeringar i utlandet, totalt och i försäljningsföretag.

Valutastyrelsen ger dessutom tillstånd till svenska företag att ställa borgen eller garanti för utländska dotterbolags upplåning. År 1981 redovisas denna summa till 8760 milj.kr. Härtill kommer, som valutastyrelsen påpekar, att dotterbolagen också har en upplåning utan säkerhet från moderbolagen. För sådan upplåning krävs inte riksbankens tillstånd, och statistik över sådan upplåning kan därför inte redovisas. I vilken utsträckning de av dotterbolagen upplånade medlen används för investeringar vet man naturligtvis inte med säkerhet utan en ingående undersökning. Kjell-Olof Feldt menar att det är fel att lägga samman dessa poster och att detta förfaringssätt ger en för hög siffra för utlandsinvesteringarna. Vi får väl komma tillbaka till frågan när den utredning han talar om är publicerad och kan granskas. T. v. nöjer jag mig med att påpeka att jag inte är ensam om det beräkningssätt jag använt. Siffrorna i interpellationen är alltså inte så ”helt sensationella” som herr Feldt vill låta påskina. Samma beräkningssätt används i LO-Tidningen nr 10 1982, som också beräknar att de svenska multinationella företagen investerat minst 20 miljarder i utlandet under 1981. Samma beräkningssätt finns också i den socialdemokratiska motionen 1981/82:1173 till riksdagen. I det för herr Feldt vid denna tidpunkt ej helt okända finansutskottet — han var ju vice ordförande i det — reserverade sig de socialdemokratiska ledamöterna den 15 april 1982 till förmån för motionen. De skrev: ”De svenska företagens direktinvesteringar utomlands har ökat dramatiskt under senare år. Såsom visas i motion 1173 har ökningen varit synnerligen stark under senare år.” I denna motion finns också en tabell, där man har använt precis samma beräkningssätt som jag har gjort i min interpellation. Jag återkommer till de politiska kraven i denna motion. Vad gäller sättet att beräkna de svenska utlandsinvesteringarnas storlek tycks emellertid Kjell-Olof Feldt ha åsikten, att vad som är sanning i socialdemokratiska motioner är ”lögn och förbannad dikt” i kommunistiska interpellationer. Det är kanske inte sensationellt, men litet egenartat. En sak som jag däremot tycker är sensationell i hans interpellationssvar, det är omdömet att de medel som enligt valutastyrelsens tillstånd får användas till svenska direkta investeringar i utlandet inte i sin helhet används förinvesteringar. Får jag fråga herr Feldt: Vad används de då till? Och är inte valutastyrelsen och riksbanken skyldiga att se till att dessa medel går till direktinvesteringar och inte till något annat? Skulle det vara riktigt som herr Feldt påstår bedriver ju företagen svindel med riksbanken. Låt mig med dessa anmärkningar gå över till de ekonomisk-politiska åtgärder som är nödvändiga. Ekonomioch budgetministern medger att utvecklingen pekar mot snabb expansion i de utländska delarna av svenska koncerner, medan de stagnerar i Sverige. Och han delar min bedömning att detta förhållande är oroväckande och påkallar åtgärder. När det gäller effekterna inom Sverige av de kapitalistiska företagens investeringar i utlandet gör Kjell-Olof Feldt emellertid en bestämd åtskillnad mellan två olika ekonomiska lägen som förefaller mig något mekanisk. I en expanderande ekonomi ger investeringar utomlands i regel ett positivt bidrag både till industrins tillväxt och konkurrensförmåga och till samhällsekonomin i dess helhet, påstår han. I en stagnerande ekonomi är det på annat sätt. Där får direktinvesteringar i högre grad karaktären av ”utflyttning”. Grundproblemet är därför enligt Feldt att återställa gynnsamma förutsättningar för industriell tillväxt i Sverige. Lyckas det, då får utlandsinvesteringarna återigen en positiv effekt på den svenska ekonomin, tycks han resonera. Och härav följer väl då hans obenägenhet att göra någonting mot utlandsinvesteringarna. Jag tror hans resonemang bygger på ett alltför begränsat synsätt. Det är visserligen klart att de negativa effekterna av utlandsinvesteringarna för Sverige är både påtagligare och större när vi har ekonomisk kris, sjunkande industriinvesteringar, sjunkande industriproduktion och massarbetslöshet. Då adderas effekterna till den övriga negativa utvecklingen. Men det vore fel att därav dra slutsatsen att utlandsinvesteringar allmänt talat har en positiv inverkan i en expanderande ekonomi. En begränsning som studierna på det här området oftast dras med är att man bara undersöker effekterna på produktion, sysselsättning och export av utlandsinvesteringar. Och särskilt koncentrerar man sig då på det enskilda företaget. Det brukar finnas en underförstådd värdering, att vad som är bra för de stora kapitalistiska företagen också är bra för Sverige. Men så är det inte. Internationaliseringen och det ökade svenska utlandsberoendet måste ses i ett vidare sammanhang. Möjligheterna att föra en nationell ekonomisk-politisk planering försvåras med den växande internationaliseringen. Ett ökat svenskt utlandsberoende minskar alltmer den svenska statens möjligheter att påverka förhållandena i Sverige. Och detta gäller ju både när ekonomin stagnerar och när den är expansiv. Det finns också en rad allt starkare tendenser som gör sig gällande på det företagsmässiga planet och som har negativa effekter på Sverige. Sammantaget punkterar dessa tendenser rätt grundligt den tidigare uppfattningen att utlandsinvesteringar var positiva därför att de bidrog till svensk export. De svenskägda utländska dotterbolagens verksamhet har sålunda börjat ändra karaktär. De tenderar att ta exportandelar från Sverige genom en markant ökning av exporten till tredje land. Vidare ökar importen från svenskägda dotterbolag i utlandet till Sverige i snabb takt. Försäljningen från dessa dotterbolag tenderar att alltmer konkurrera med produktionen i Sverige. Slutligen sker en snabb utflyttning av de svenska exportföretagens forskningsoch utvecklingsdelar. En allt större del av den s.k. FOU-verksamheten inom svenska företag förläggs utomlands. Alla de här tendenserna kommer troligen också att göra sig gällande om och när Sverige återigen får en expanderande ekonomi. Detta är alltså ytterligare skäl varför ekonomioch budgetministerns grundläggande skillnad mellan verkningarna av utlandsinvesteringar vid olika ekonomiska lägen är felaktig och farlig. Kjell-Olof Feldt tycks underskatta de långsiktiga tendenser som gör sig gällande. Men inte heller nu, i det aktuella läget när Sveriges ekonomi sedan länge stagnerar och utlandsinvesteringarna också enligt hans mening har påtagliga negativa effekter, vill han göra något omedelbart. Vi skall vänta på utredningar, säger han. Denna väntansstrategi skiljer sig påtagligt från den inställning som Kjell-Olof Feldt och socialdemokratin som helhet redovisade i oppositionsställning. Vi hade tillsammans, Feldt och jag, så sent som i november förra året en holmgång här i riksdagen med statsrådet Wirtén om beslutet att riksbanken inte längre skulle pröva de svenska utlandsinvesteringarna utifrån betalningsbalanssynpunkt. Kjell-Olof Feldt var mycket kritisk och krävde liksom jag ändring. I den socialdemokratiska motionen 1173 krävde man också omprövning, och finansutskottets socialdemokrater anslöt sig till kravet. Men det var i april, det. Nu har vi december, och socialdemokraterna sitter i regeringsställning. Då är det inte bråttom längre. Då skall man vänta. Är det, Kjell-Olof Feldt, verkligen så stor skillnad mellan att vara i opposition och att vara i regeringen? Jag beklagar denna passiva inställning till de snabbt växande utlandsinvesteringarna. Den skapar problem för landet, den skapar problem för industrin, den skapar problem för lönarbetarna. Den skapar också problem för regeringen. Regeringen bör handla i stället för att avvakta.

Fru talman! Carl-Henrik Hermansson har väl rätt i att riksdagens kammare — stor och luftig och faktiskt ganska fri från åhörare — kan användas bättre än till att bråka om statistik. Men vi är överens om att även om utlandsinvesteringarnas andel av de totala investeringarna i Sverige inte är större än en tredjedel, är läget ändå tillräckligt allvarligt. Och jag tycker att det räcker som utgångspunkt för en diskussion. På en punkt angriper Carl-Henrik Hermansson innehållet i mitt interpellationssvar på ett sätt som visar att han inte har skaffat sig tillräckliga kunskaper om själva materian. Han hävdar att om jag säger att tillstånden för direktinvesteringar redovisar mer än de direkta utgifterna för anläggningar och maskiner, skulle det tyda på att de svenska företagen bedriver svindel, dvs. använder pengarna för icke tillåtna ändamål. Men det är helt enkelt så, Carl-Henrik Hermansson, att det som företagen får tillstånd till inte bara är att bygga anläggningar och köpa maskiner utan också att finansiera rörelsekapital, lager och andra tillgångar som är nödvändiga för att företagen skall kunna fungera. Även t.ex. förlusttäckningsbidrag räknas som direktinvesteringar och är alltså helt acceptabla enligt de tillstånd som ges. Därmed visar den här statistiken inte alls hur stora de reala investeringar är som görs av de utländska dotterbolagen. Man kan säga att statistiken med säkerhet överskattar dessa investeringar. För t.ex. en banketablering utomlands är det en mycken liten andel av etableringskostnaden som gäller realinvesteringar. Det mesta gäller finansiella tillgångar som banken kräver för att kunna fungera. Även om jag inte vill utesluta att också denna form av kapitalutförsel missbrukas för andra ändamål än de avsedda är det alltså inte så enkelt som Carl-Henrik Hermansson vill göra gällande, att skillnaden mellan de givna tillstånden och de faktiska realinvesteringarna tyder på någonting otillåtet. Carl-Henrik Hermansson var bekymrad över vad han anser vara en attityd av passivitet — att vänta och se — ifrån regeringens sida. Och han ville jämföra det med de motioner och inlägg som jag var med om under tiden i opposition. Det är då några saker som man bör vara medveten om. Vår kritik tidigare mot de borgerliga regeringarnas sätt att hantera den här frågan framfördes i en ekonomisk-politisk miljö som alldeles uppenbart var mycket negativ för den svenska industrins möjligheter att utvecklas i Sverige. Det handlade om arbetslöshetspolitik och hård åtstramning. Kritiken framfördes naturligtvis också före de åtgärder som regeringen nu har vidtagit. Det gör att anklagelser för passivitet efter regeringsskiftet faller på den grunden att vi faktiskt har vidtagit en lång rad åtgärder, som är mer omfattande än på mycket länge, för att skapa tillväxt i industrin i Sverige både när det gäller produktion och när det gäller investeringar. Det påverkar naturligtvis synen på de framtida risker som vi löper att utlandsinvesteringarna med nuvarande kontrollsystem kommer att växa för snabbt. C.-H. Hermansson kräver omedelbara åtgärder, men han har varken i interpellationen eller i sitt inlägg antytt vilka omedelbara åtgärder det skulle vara fråga om. Jag vill emellertid beröra den enda åtgärd som varit aktuell i debatten och som regeringen naturligtvis skulle kunna överväga, nämligen att återinföra den s.k. bytesbalansprövningen av direktinvesteringar, i vilken man som villkor för tillstånd att göra direktinvestering i utlandet ställer att denna skall ha en positiv effekt på bytesbalansen. Jag har personligen aldrig varit övertygad om att det här kravet har tillfört prövningen särskilt mycket av näringspolitiskt innehåll. Det har visat sig vara ganska enkelt för företagen att i förväg visa att industrietableringar utomlands får en positiv effekt på bytesbalansen, och det har varit svårt att bevisa motsatsen. De investeringar som har stoppats på grund av kravet i bytesbalansprövningen har framför allt varit sådana som gällt projekt inom servicesektorerna, t.ex. hotell och fastighetsförvaltning. Jag tycker fortfarande att det var dumt att avskaffa detta krav, även om jag inte tror att det hade så särskilt stora effekter på möjligheterna att förhindra utlandsinvesteringar. Men problemet är — och det måste C.-H. Hermansson inse — att Sverige visavi OECD nu har dragit undan detta krav, och då måste vi faktiskt bevisa att det är behövligt att återinföra det. Den bevisningen anser jag att vi har bättre möjligheter att göra när vi har valutakommitténs rapport på bordet, och det är ju faktiskt inte så långt dit. Då kan vi agera, om vi finner att det är nödvändigt.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt har försökt motivera regeringens politik av avvaktan, av väntan. Det var det väsentliga innehållet i hans inlägg. Han motiverar det så, att när man tidigare opponerade mot de åtgärder som den borgerliga regeringen vidtog på det här området och krävde — som man gjorde här i kammaren, om jag inte minns fel — att bytesbalanskriteriet skulle återinföras, så skedde den oppositionen i ett annat läge. Nu, menar han, har regeringen vidtagit en rad åtgärder mot arbetslösheten, nu har vi ett annat ekonomiskt klimat och nu är det inte så angeläget att snabbt göra någonting på den här fronten när det gäller utlandsinvesteringarna. Men, fru talman, det är nu inte så att det har hänt så väldigt mycket i fråga om arbetslösheten. Den är fortfarande mycket stor. De ekonomiska prognoserna för nästa år ser rätt bekymmersamma ut och lovar ingen snar förbättring. Jag tror därför att Kjell-Olof Feldt något överskattar den positiva förändring i det ekonomiska läget som skulle ha skett. Däremot medger jag gärna att den nu sittande regeringen har en annan attityd till en rad frågor än de borgerliga regeringarna hade. Det gäller också själva den grundläggande inställningen till utlandsinvesteringarna, vilket jag påpekade i mitt första inlägg. Det som enligt min mening är problemet med regeringens och Kjell-Olof Feldts attityd av väntan är följande: Det finns ett direkt och aktuellt samband mellan de snabbt växande utlandsinvesteringarna och de ekonomiska problemen hemma i Sverige. Utlandsinvesteringarna försvårar ansträngningarna att motarbeta krisen, att öka investeringar och produktion inom landet och att minska arbetslösheten. Det sambandet får vi inte tappa bort i debatten. Det obestridliga faktum som föreligger är ju att tillväxten i de stora internationellt verksamma företagen i allt högre grad sker genom utlandsproduktion. Det har skett en tyngdpunktsförskjutning av de svenska företagens produktionsverksamhet. Detta kan komma att beskära den möjlighet att öka exporten som regeringen hänger upp sin ekonomiska strategi på. Det är därför så mycket mera märkligt att regeringen nu inte vill vidta några åtgärder som riktas mot kapitalexporten och utlandsinvesteringarna. Det finns, om vi skall återvända till själva det bakomliggande händelseförloppet, 18 stora industrikoncerner som är helt dominerande när det gäller Nr 41 utlandsinvesteringarna. De svarar för 90 96 av antalet utlandssysselsatta vid Måndagen den tillverkningsbölsg; I SvSrigg SEsesker de ca 30 20 av hela antalet & december 1982: mdustrianstållda; SYSSISä Finse Minskade ngd 19 000 mellan 1988 a 1981 i de svenska företagsenheterna. Samtidigt ökade antalet anställda i dotterbolag utomlands med nära 140 000. Andelen anställda utomlands inom gruppen har ökat från 39 96 1963 till 60 20 1981. Samtidigt finns de tendenser som jag nämnde i mitt första anförande, nämligen en relativt låg svensk export till dotterföretagen och en betydande import därifrån till Sverige, ökad export från dotterföretagen till tredje land och tendensen att forskningsoch utvecklingsverksamheten flyttar ut alltmer. Den samlade bilden av den här utvecklingen tycker jag tecknas på ett bra sätt i en artikel av Klas Levinson och Peter Sandén i Dagens Nyheter den 8 november i år: ”En allt högre andel av produktion och sysselsättning sker utomlands. De svenska enheterna har minskat eller stagnerat, samtidigt som den utländska produktionen expanderat. Detta har medfört att det snarare är utlandsproduktion än export som är det mest betydelsefulla sättet att förse de utländska marknaderna med varor; i synnerhet gäller detta de mest internationaliserade företagen.” Varför vill inte regeringen dra några slutsatser av denna utveckling? Det kan inte vara riktigt att avvakta. Regeringen bör enligt min mening handla snarast. Faktum är nämligen att utlandsinvesteringarna i dag i praktiken är fria enligt många bedömare. Åtminstone borde man kunna gå tillbaka och bedöma effekterna på bytesbalansen. Jag kan inte följa Kjell-Olof Feldt i hans argumentering på den punkten. Jag tycker att det han sade i vår debatt för ett år sedan fortfarande står sig gentemot de skäl som han nu åberopar. Och de bedömningar som man gör i fortsättningen måste gälla hela koncerner. Jag vill fråga: Varför skulle det vara omöjligt eller svårt, som Kjell-Olof Feldt antyder i interpellationssvaret? Det är koncernerna som är de strategiskt handlande i det här sammanhanget, och det är dem man måste granska.

Fru talman! Den debatt som C.-H. Hermansson och jag hade med min företrädare Rolf Wirtén om regeringens åtgärd att slopa bytesbalanskravet gällde faktiskt inte om det skulle återinföras utan varför man ville avskaffa det. C.-H. Hermansson kanske erinrar sig att den debatten blev något förvirrad. Det visade sig att den dåvarande ekonomioch budgetministern levde i den föreställningen att kravet inte skulle betyda någonting för kontrollen av utlandsinvesteringarna. Han ansåg att den skulle ske med samma skärpa eller brist på skärpa som tidigare. Det gjorde att man efter den debatten kanske inte var riktigt klar över varför bytesbalanskravet avskaf fades, om kravet inte ansågs ha någon betydelse för valutastyrelsens granskning av utlandsinvesteringarna. Jag är fortfarande oklar över vilken 120 betydelse det egentligen har. Jag vill också anknyta till vad jag har sagt tidigare, nämligen att större delen av uppgången av de svenska företagens utlandsinvesteringar under 1970-talet har skett när bytesbalanskriteriet faktiskt ingått i prövningen. Det är detta förhållande som gör att jag frågar mig vad C.-H. Hermansson egentligen vill att vi skall göra. Vi har alltså haft en prövning av utlandsinvesteringarna där vi har ställt krav på att de får ske bara om de har gynnsamma verkningar på exporten från Sverige och om de stimulerar produktion och sysselsättning i Sverige. Frågan är om den prövning vi har inte alls tar sikte på att uppnå de resultaten eller om man inte kan nå dem med den här typen av prövning. Vi kanske måste göra mer grundläggande förändringar i prövningen av utlandsinvesteringar. Regeringen har alltså inte ansett att vi har underlag för att göra någon mer grundläggande förändring av denna prövning. Det är ingen attityd av typen vänta och se, det är att så snart det går skaffa underlag för beslut. Jag noterar att inte ens C.-H. Hermansson är beredd att i dag gå längre och kräva en ändring av grunderna för prövningen av utlandsinvesteringar. Här kommer vi kanske till en punkt som borde redas ut. Det är själva attityden till internationaliseringen av de svenska företagen. Jag har hört C.-H. Hermansson många gånger tala om detta. Han är mycket vältalig när det gäller att beskriva de negativa konsekvenserna av att svenska företag är internationella och multinationella. Men jag har aldrig hört honom dra konsekvenserna av sin klagan. Det han i grunden klagar över är att Sverige är en öppen ekonomi, att vi i hög grad är beroende av export och import. Läget har ju blivit att många svenska företag till mellan 80 och 90 96 är beroende av utlandsmarknaden och att ca 500 000 anställda inom industrin är direkt beroende av vår export för sin sysselsättning och sina inkomster. Vi har haft ett problem att brottas med. Jag har ansett att det är väldigt svårt att bara vifta det problemet åt sidan med några klagomål över att företagen är internationella. Sverige är ett litet land med en liten hemmamarknad. Hur skall vi kunna kräva att företagen skall specialisera sig, att de skall ligga i den teknologiska fronten, som det kallas, och att de skall konkurrera med världskoncerner med enorma resurser? Hur skall vi kunna kräva av de svenska företagen att de skall ha hela sin verksamhet förlagd enbart till Sverige? Hur skall vi kunna säga att svenska företag skall vara likvärdiga med de internationella och multinationella företagen i alla avseenden utom i ett enda: de skall ha all sin verksamhet förlagd till Sverige?

Vad vi skall förhindra, genom olika åtgärder, är att de flyttar ut den väsentliga delen, nämligen kunnandet, forskningen och den teknologiska utvecklingen från det här landet. Det kan vi bara göra, C.-H. Hermansson, genom att se till att det finns goda betingelser för detta i Sverige och att vi för en ekonomisk politik som kan göra att företagen i dessa avseenden vill vara svenska och fortsätta att lägga tyngdpunkten av sin verksamhet i Sverige. Jag tror inte att C.-H. Hermansson i dag, så mycket kommunist han än är, skulle vara beredd att gå ut och kräva att vi rent av förbjuder alla svenska företags utlandsinvesteringar, all internationell verksamhet från svenska företags sida i utlandet. Om han är beredd att göra detta, är det litet konsekvens i vad han säger. Men då får han också vara beredd att säga att vi stänger Sveriges ekonomi, ställer om den så att vi blir självförsörjande och oberoende av export och import. Då förordar han ett helt annat ekonomiskt system och då tar han verkligen i för att uppnå de resultat som han i övrigt vill uppnå i fråga om sysselsättning och produktion.

Fru talman! Först vill jag säga att jag blev litet överraskad när Kjell-Olof Feldt sade att den debatt som vi tillsammans hade med förre ekonomioch budgetministern Wirtén i november förra året inte gällde om det här bytesbalanskravet som den borgerliga regeringen hade avskaffat skulle återinföras. Hur kunde Kjell-Olof Feldt göra dessa skarpa attacker mot herr Wirtén om han inte ville ha någon ändring? Och hur förklarar man den socialdemokratiska motion som samtliga socialdemokrater i finansutskottet tillstyrkte och röstade för här i riksdagen i maj i år, där det uttryckligen krävdes att bytesbalanskravet skulle återinföras, om Kjell-Olof Feldt inte hade den inställningen? Här har det alltså skett en påtaglig ändring i attityden. Vad man skriver i motioner då man befinner sig i oppositionsställning vill man inte genomföra då man kommer i regeringsställning. Detta är ju ett obestridligt faktum, herr Feldt. Kjell-Olof Feldt frågade: Vad skall vi då göra, finns det över huvud taget någonting som vi kan göra? Jag måste säga att jag är förvånad över att en regering som snabbt vill rätta till allt vad som under sex år har gjorts dåligt i det här landet är så fullständigt renons på idéer när det gäller det här området och visar denna hjälplösa attityd. Men det finns några saker som man kan göra. Först vill jag peka på de två som nämndes i den socialdemokratiska motionen 1173. I motionen framhölls att man borde återinföra bytesbalanskravet, som ju innebär att vi i valutastyrelsen får en verklig granskning av utlandsinvesteringarna. Bland dem som debatterar den här frågan i pressen är det allmänna omdömet att det nu inte sker någon verklig prövning. I den socialdemokratiska motionen nämndes också en annan sak som man kan göra, nämligen att ta upp diskussioner med de stora multinationella koncernerna och försöka övertyga dem om nödvändigheten av att förlägga en större del av investeringarna och produktionen inom Sverige, dvs. inte flytta ut produktionen i samma takt som f. n. Det är svårt att säga om det går att komma någon vart i det här avseendet, men det var i varje fall en socialdemokratisk inställning så sent som i maj i år att vi borde förfara på detta sätt. En tredje sak som jag tycker man skall göra är att ta ut en avgift eller skatt på utlandsinvesteringarna. Formellt får man då lägga detta på de tillstånd som valutastyrelsen lämnar, eftersom det är det enda som kan kontrolleras. Då invänder någon att utlandsinvesteringarna minskar, så att det inte blir några pengar kvar. Jag tror emellertid att det är viktigt att åstadkomma dubbel effekt: att göra utlandsinvesteringarna dyrbarare och därmed förmå de svenska storföretagen att förlägga mer av investeringarna i Sverige, och sedan kan det ju också ramla in några sekiner till statskassan, och det är ju f.n. i hög grad önskvärt. Sedan tog Kjell-Olof Feldt upp en allmän diskussion om huruvida Sverige skall ha någon export och import eller inte, dvs. om vi över huvud taget skall ha någon utrikeshandel. Han menar att det egentligen finns bara två ståndpunkter. Den ena attityden är att vara för att vi har utrikeshandel, och då måste man också låta dessa stora multinationella företag bete sig hur som helst, härja hur som helst och flytta ut så mycket som helst ur Sverige. Den andra attityden är att förbjuda all utrikeshandel. Han menar att däremellan måste man välja. Det är ju, fru talman, ett helt orimligt sätt att ställa frågan. Det är väl rätt självklart att ett land som Sverige, med dess förutsättningar och produktionsinriktning, måste ha en utrikeshandel. Men diskussionen gäller ju vilken grad av exportberoende som Sverige bör ha. Den gäller också möjligheterna att ingripa mot den tendens som nu är så stark och som innebär en tyngdpunktsförskjutning till utlandet av de svenska storföretagens produktionsverksamhet— någonting som Kjell-Olof Feldt själv konstaterar i sitt svar på min interpellation, och som ju är ett faktum. Det är det man måste komma åt. Vi skall inte tvingas välja mellan extremer som bägge är orimliga. Här handlar det om en ekonomisk-politisk strategi som är nyttig för landet som helhet. Och det kan inte vara nyttigt för landet som helhet att de stora svenska företagen fortsätter att flytta ut allt större delar av sin produktion, sina investeringar och sin forskningsoch utvecklingsverksamhet från Sverige till utlandet. Det är i det sammanhanget som vi vill att regeringen skall ingripa.

Fru talman! Det tycks vara på modet bland kommunisterna i Sveriges riksdag att blåsa upp sig ordentligt f. n. Här fann C.-H. Hermansson det vara passande att hävda att den svenska regeringen i stort sett intar en attityd av total hjälplöshet, passivitet och uppgivenhet. Men var hamnar C.-H. Hermansson själv efter alla sina stöddiga påhopp? Det är kanske inte så enkelt att vara kommunist. Vad han kräver gäller alltså två förslag i en socialdemokratisk motion. Det ena är att vi skall återinföra en teknisk förutsättning för valutastyrelsens prövning av utlandsinvesteringar. Det andra är att regeringen — den av honom så djupt föraktade regeringen — skall övertyga de internationella koncernerna om att de skall investera i Sverige. I och för sig kan jag försäkra C.-H. Hermansson, i den mån det intresserar honom, att vi är livligt sysselsatta med detta. Men nog är det bra klent, om nu landet skall ha ett kommunistiskt parti, att ni inte är beredda att ta i någonstans mot den internationella kapitalismen. Vad blir det av alla de stolta parollerna? Är det allt, det här — att en socialdemokratisk regering är ert hopp, att vi skall samarbeta med storfinansen? Vore det inte passande att stämma ner tonen, C-.-H. Hermansson? Däremot är C.-H. Hermansson en typisk svensk kommunist på det viset att hans avstånd till verkligheten är betydande. Internationella avtal, förhållandet på marknaderna, svårigheterna för ett litet land att klara sig i världkonkurrensentill detta har han ett enormt avstånd. Det är klart att det är bekvämt att kunna ösa sin vrede inte bara över kapitalismen utan också över socialdemokratin. Men det är inte särskilt hjältemodigt att efter allt detta komma med de krav på insatser som C.-H. Hermansson har ställt. Till slut: När det gäller vad vi har sagt tidigare om prövningen av utlandsinvesteringar och möjligheten att på nytt ta upp frågan om en skärpning av våra regler med OECD, så vill jag säga att jag är fullt beredd att göra det den dag det finns ett underlag för detta. Men det är inte alls säkert att det är bytesbalanskravet som är det enda och det avgörande. Nu har vi ju faktiskt gått igenom den här frågan i två utredningar som snart är färdiga, och det är inte så mycket ett besked till C.-H. Hermansson som till svensk industri att när de utredningarna är färdiga kommer regeringen att ta upp denna fråga och allvarligt pröva vad som kan göras för att få en inriktning av utlandsinvesteringarna som stämmer med svenska intressen. Vi kan alltså inte förbjuda dem. Det vore fel att rent ut förbjuda dem, men det är nödvändigt att inrikta dem så att de stärker svensk industri och inte försvagar den. Det är en långt mer komplicerad fråga än den C.-H. Hermansson har kunnat belysa i sina statistiska övningar här i dag.
Fru talman! Jag överlåter åt de fåtaliga närvarande kammarledamöterna och övriga intresserade att avgöra vem som blåser upp sig. Jag tycker att Kjell-Olof Feldt med det här inlägget har nått en nivå där jag för tillfället inte är så intresserad av att fortsätta att delta i diskussionen. Det är riktigt att det är beskedliga krav vi har ställt. Men inte ens dem vill ju Kjell-Olof Feldt gå med på. Med anledning av den pressdiskussion som har förekommit de senaste dagarna vill jag emellertid uttrycka förhoppningen att regeringen sitter kvar och i varje fall vidtar en del beskedliga åtgärder på det här området.

Fru talman! Jörn Svensson har frågat jordbruksministern 3. vilken den nya regeringens arrendepolitik är i övrigt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Någon allmän rätt till friköp av arrendegårdar har aldrig förekommit i Sverige. Men personer med eget hem på annans mark kunde tidigare, med stöd av 1925 års ensittarlag, i viss omfattning lösa till sig marken. Ensittarlagen är numera upphävd. Jordabalken, som trädde i kraft den 1 januari 1972, innebar en genomgripande arrendereform. I princip skapades en enhetlig lagstiftning för hela arrendeområdet. Enligt jordabalken har jordägare och arrendatorer en betydande avtalsfrihet i ekonomiska angelägenheter. Samtidigt skyddas arrendatorerna genom vissa tvingande regler, t.ex. när det gäller besittningsskydd. Arrendelagskommittén har i sitt slutbetänkande Arrenderätt 2 tagit upp många arrenderättsliga frågor av varierande svårighetsgrad och betydelse. Beredningen av betänkandet inom regeringskansliet pågår f. n. med inriktning på en proposition hösten 1983. När det gäller frågan om friköpsrätt för arrendatorer har kommittén stannat för att inte föreslå någon sådan rätt. Kommitténs bedömning har godtagits av så gott som samtliga remissinstanser. Arrendelagskommitténs förslag innebär i övrigt en inte oväsentlig förändring av den allmänna inriktning som arrendelagstiftningen fick i och med jordabalkens ikraftträdande. Bl. a. föreslås en ökad användning av tvingande regler på arrendeområdet. Kommitténs förslag har i dessa delar fått ett blandat mottagande hos remissinstanserna. För egen del anser jag att den allmänna inriktning som arrendelagstiftningen fick genom jordabalken fortfarande i huvudsak har goda skäl för sig. Jag har emellertid inte tagit slutlig ställning till huvudfrågorna i arrendelagskommitténs slutbetänkande och är därför inte beredd att i dag närmare ange vilka förändringar av arrendelagstiftningen som kan bli aktuella.

Fru talman! Seden bjuder att man tackar statsrådet för ett interpellationssvar. Men jag kan — innan jag går in på själva sakfrågan — inte underlåta att kommentera svarets utformning. Jag gör det inte för att försöka vara kitslig, utan mer som reflexioner till interpellationsinstitutets användning i riksdagen. Som de flesta svar är även detta mycket formellt, formellt nästan intill utslätning. Jag frågar mig hur pass meningsfullt det är att svara interpellanter med sådana här kortfattade redogörelser, som egentligen inte ger någonting nytt utan mest upprepar kända fakta. Med anledning av historieskrivningen kan jag notera att ensittarlagen eller varianter av den har funnits ända sedan 1919 och att det i och för sig har en intressant historisk bakgrund då den tillkom och att det inte var någonting nytt som kom till 1925. Men jag tror att det vore bra om statsråden i den nya regeringen till vilken ju ändå knyts vissa förhoppningar även från vårt håll inte skulle vara så förtvivlat bundna av tomma former, utan kunde mera gå in på att framföra verkliga synpunkter, värderingar och resonemang om de problem som berörs. Jag är också en aning missnöjd med att svaret begränsar sig till den vad jag vill kalla rent legalistiska sidan av saken. Jag ställde ursprungligen min interpellation till jordbruksministern. Det vare mig fjärran att blanda mig i regeringens ärendefördelning, men arrendeproblemet är ju ändå vida mer än bara ett rättsligt problem. Det är också ett socialt och jordbrukspolitiskt problem. Jag tycker att man kunde ha väntat sig att också dessa sidor — och rent av primärt dessa sidor — skulle ha berörts i svaret. Min tredje fråga i interpellationen syftade ju dit: Vilken är den nya regeringens arrendepolitik? Nu vill jag inte att detta skall tas som någon ovilja mot statsrådet Rainer. Vi kommer att göra det bästa möjliga av saken sådan den ligger. Det finns väl möjligheter för oss att återkomma i många sammanhang. Nu vill jag emellertid också i sakfrågan säga att jag är något besviken. Jag är besviken på själva grundtonen i svaret. Vad det här handlar om är inte i första hand hur frågan har beretts, hur olika remissinstanser har uttalat sig osv. Frågan är social och politisk. Det gäller för en regering att ha en politisk inställning, en inställning som man lägger i botten när man ser på arrendefrågan och på de olika detaljer som genom utredningen har aktualiserats. Det är här som jag gärna skulle ha velat se något mera av programförklaring från den nya regeringen. Ser man inom regeringen arrendeproblemet som den kontroversiella samhällsfråga det är? Ser man det som en konflikt mellan ägandets makt och brukarens krav? Grundfrågan är ändå: På vems sida står man? Står man på godsägarnas, kronans och kyrkans sida — eller står man på arrendatorernas? I interpellationssvaret framhålls att arrendelagskommitténs betänkande som ju inte innehåller något förslag om friköpsrätt har godtagits av så gott som samtliga remissinstanser. Vad säger det? Det säger bara att etablissemanget i samhället, de härskande intressena och jordägarna har godtagit det. Vi vet nämligen — och det vet säkert statsrådet Rainer — att arrendatorerna inte har godtagit det. En av de mest livaktiga arrendatorföreningarna i landet, Willands arrendatorförening, har överlämnat en utförlig skrift som är en hel programförklaring i frågan samtidigt som den är en intressant historisk exposé. Skriften är tillfinnandes i departementets hyllor. Arrendeproblemet är väsentligen en del av hela småbruksproblemet. Det är därför självklart ett politiskt problem för regeringen och för det socialdemokratiska partiet, på samma sätt som vi uppfattar det för vårt parti. Detta är nämligen så att småbrukare och arrendatorer i vissa delar av landet — och inte bara i de sydsvenska storbruksbygderna utan också i mycket hög grad i norra Sverige och i de norra länen — utgör ett betydande tillskott till bl.a. den socialdemokratiska väljarkåren. De är till stor del besvikna på sina intresseorganisationer inom lantbruket liksom på den borgerliga regeringens politik, och man förväntar sig någonting av den nya regeringen. Det är då frågan uppstår om denna regerings allmänna inställning. Den förra socialdemokratiska regeringen avskaffade ensittarlagen. Detta avskaffande var ju ett led i den koncentrationsprocess inom jordpolitiken som man drev. Avskaffandet, som skedde genom beslut i riksdagen 1967, kom till under kritik från en rätt stor skara socialdemokratiska riksdagsledamöter, liksom från kommunisterna här i riksdagen. Det var ju så på den tiden att jordbrukspolitiken och andra delar av samhällspolitiken var färgad av en urskillningslös syn på koncentrationens fördelar utan att man hade rätt beaktat de både sociala och ekonomiska följder som kom vid ett onyanserat tillämpande av denna koncentrationsprincip. De kritiska rösterna mot koncentrationspolitiken har sedan dess blivit starkare, inte minst i det socialdemokratiska partiet om jag är rätt underrättad. Därför återkommer frågan nu, mot bakgrund av den tidigare attityden från tidigare socialdemokratiska regeringar: Hur tar ni ställning till dessa frågor? Ligger det helt utanför den socialdemokratiska åskådningen att kunna tänka sig att i framtiden införa friköpsrätt för arrendatorer? Eller, om vi sänker snöret ytterligare, kan man diskutera någon form av brukningsrätt för en arrendator som inte kan påfordra köp? Det är inte alltid en arrendator har anledning att påfordra köp. Det är dyrt att köpa, man sätter sig i skuld och det kan bli problem. Men någon form av brukningsrätt kan ge en helt annan kvalitet åt den säkerhet som en brukare av jorden måste kunna känna i det här landet. Hur ser man på det faktum att det är mycket svårt för arrendatorerna att hävda sina intressen, på grund av arrendenämndernas sammansättning men också på grund av den ofta omständliga proceduren och de subjektiva värderingar som ligger till grund när man skall värdera och bedöma ett ärende. Vi har exempel från min hembygd, där tydligen godsägarna kan känna sig lugna. De tycks vinna varje överklagande, varje process inför arrendenämnden, som rör kraftiga arrendehöjningar vilka brukaren har velat ifrågasätta. Jag skulle vilja ha någon allmän förklaring om vilken politisk och social attityd man har till arrendeproblemen och hur man tänker sig det på en smula sikt. Låt mig, fru talman, också gå in litet på fråga 2. Där har jag tagit upp vad som kan bli något av ett specialproblem, men icke desto mindre aktuellt på senare tid för en bestämd och i de lokala bygderna ganska stor kategori människor.

Det är alltså människor som sitter kvar på småarrenden och med sina bostadshus på ofri grund. Ofta har de själva byggt sina hus med hjälp av den sociala bostadspolitik som den socialdemokratiska regeringen från 1932 och framöver förde. En mycket stor del av detta bostadsbestånd kom till just som en följd av den nya, generösa sociala bostadspolitik som bl.a. var inriktad på att kraftigt förbättra den ofta usla bostadsstandarden för jordbrukets underklass. För många av dessa människor närmar sig ålderdomen. De kan inte längre bruka sina smålotter — de orkar inte med det. Då kommer deien knepig situation, när godsägaren skall ta tillbaka jorden eller lägga den under någon annan arrendator. Då sitter de där med sina små fastigheter på ofri grund. Deras situation präglas av en betydande rättsosäkerhet. De löper ofta risken att hamna i trängda lägen.

Det är människor som har röjt ofta stenbunden mark, fört ett hårt liv och inte fått särskilt mycket av de förmåner som samhället har givit till andra kategorier. Det är också människor som i de flesta fall har tillhört arbetarpartiernas trogna väljare. Jag skulle vilja avsluta mitt inlägg med att ställa en fråga. I interpellationssvarets allra sista passus finns vad man med litet god vilja skulle kunna kalla för en viss öppning. Det nya statsrådet har inte tagit ställning, och det förstår jag att ett nytt statsråd inte har hunnit göra. Jag vill lägga statsrådet Rainer på hjärtat att uppmärksamma denna kategoris intressen och samtidigt fråga honom: Om ni nu inte är beredda att införa någon allmän friköpsrätt för arrendatorer eller villiga att ge några löften i den vägen — det är ni uppenbarligen inte, och jag fruktar att någon sådan friköpsrätt inte kommer här i Sverige i denna generation — är ni då beredda att införa en sådan inlösensrätt för den kategori människor som jag här har talat om? Jag avser alltså de människor som har sina hus på ofri grund och som nu går i pension och inte längre kan vara brukande arrendatorer men som har intresse av att sitta trygga i sitt boende.

Fru talman! Som jag sade tidigare har vi i regeringen inte tagit slutlig ställning till frågan om friköpsrätt. Arrendelagskommittén har för sin del föreslagit en förköpsrätt för vissa gårdsarrendatorer. Även detta förslag har fått ett blandat mottagande av remissinstanserna. Bl. a. har många ansett det förfarande som kommittén har föreslagit vara alltför komplicerat. Men det hindrar inte — nu svarar jag direkt på Jörn Svenssons sista fråga — att vi i regeringskansliet har vissa idéer om hur arrendatorernas ställning skall kunna förstärkas ytterligare. Men det är för tidigt att i dag redogöra för dessa överväganden, eftersom vi inte har tänkt färdigt och detta är komplicerade frågor. Jag anser också att frågorna bör bedömas i ett samlat ställningstagande till arrendelagskommitténs förslag. Då kommer också regeringens arrendepolitik att redovisas. På annat sätt kan regeringsarbetet knappast bedrivas.

När socialdemokraterna tidigare var i regeringsställning genomfördes det, på förslag av regeringen, en omfattande lagstiftning just för at: stärka arrendatorernas skydd. Den grundinställning som då redovisades finns kvar, och den kommer att fullföljas i en arrendepolitik som tar hänsyn till arrendatorernas intressen och de förändringar som kan ha uppkommit sedan vi genomförde den tidigare lagstiftningen. Låt mig också när det gäller remissorganen klargöra att LRF och Sveriges jordbruksarrendatorers förbund faktiskt har godtagit att man inte kan införa någon friköpsrätt. Men jag upprepar än en gång: Vi funderar på och gör seriösa överväganden om lösningar som ytterligare skall förstärka arrendatorernas skydd.

Fru talman! Jag noterar detta som en positiv poäng i statsrådets svar. Det är ganska viktigt att kunna göra det, då attityden från den socialdemokratiska regeringen på 1960-talet inte var till arrendatorernas fördel. Det är därav misstänksamheten och tvivlen kommer sig. Det är nog bra med ett förstärkt besittningsskydd, men det finns mycket som i praktiken underminerar effekterna av ett sådant. Om det t.ex. fortfarande finns en mycket stor ekonomisk ojämlikhet, där det är mycket svårt för arrendatorn att få rätt och få en rimlig uppgörelse om jordägaren vill köra upp honom, sitter besittningsskyddet ganska löst. Det är i praktiken en sorts urholkning som då förekommer. Samma sak gäller om det, som nu är fallet, mer och mer blir praxis att arrendatorn själv får svara för vissa delar av investeringarna i byggnader och liknande — det har ju under årens lopp glidit därhän. Det är något som inte fanns i den gamla klassiska arrenderätten. Det är egentligen en höjning av arrendenivån, fast en dold sådan. Börjar jordägaren ställa sådana krav när det gäller investeringar och arrendenämnderna t.o.m. ger honom rätt att göra det — det förekom i ett aktuellt fall i Kristianstadsbygden — innebär det en ytterligare påtryckning som gör att det formella besittningsskyddet inte får den effekt som det skulle ha. Den speciella fråga som jag har tagit upp och som jag ytterligare vill kommentera något är strängt taget en fråga som det mycket väl skulle gå att rycka loss och påskynda behandlingen av. Det är snarare en bostadssocial fråga än en arrenderättslig. Den behöver egentligen inte kopplas ihop med arrendelagstiftningen i största allmänhet, eftersom den rör brukare som brukar större jordar. Här är det fråga om att trygga ett boende för småarrendatorer som önskar lämna sitt jordarrende men ha kvar sin bostad, eftersom det är deras egen bostad som de har uppfört eller låtit uppföra. Jag har en granne i min hembygd som tillhör denna kategori. Han är en gammal trogen socialdemokratisk väljare. Han har i denna bygd många gelikar, som är i samma situation som han. Han har uppfört sitt hus under början av 1930-talet och tillhör alltså inte den kategori som omfattades av den gamla ensittarlagen, även om han socialt sett faller inom samma befolkningsgrupp som ensittarlagen riktade sig till. Han har många gånger frågat mig om viinte nu, när vi har fått en arbetarregering, skulle kunna förvänta oss att den nya regeringen har en annan attityd till detta problem. När man står på hans lilla tomt och ser ut över denna bygd där det gamla frälsegodset äger marken så långt ögat kan nå, får man en nästan fysisk känsla av den maktlöshet som en liten arrendator måste känna inför denna godsherre, som har lagt under sig mer och mer, både på den socialdemokratiska regeringens tid och på den borgerliga. Då känner man sig benägen att vidarebefordra hans fråga just till ett statsråd som företräder det parti som han under sitt verksamma liv, under hela den tid som han har haft rösträtt, har understött. Det skulle vara roligt att hem till honom och hans gelikar få ta med sig ett positivt besked som skulle låta antyda att de, innan de går hädan, åtminstone skall ha fått känslan av att sitta trygga i sina bostäder.

Fru talman! Jag utgår från att anledningen till att Jörn Svenssons granne alltid har röstat med socialdemokraterna är att han tyckt att socialdemokratin fört en från hans synpunkt sett riktig och klok arrendepolitik. När vi har gjort det slutliga ställningstagandet och efter det att en samlad bedömning föreligger är jag övertygad om att Jörn Svenssons granne kommer att ha samma uppfattning när han gör en bedömning av den proposition och de förslag som kommer om någon tid. Vidare är jag övertygad om att han även kommer att fortsätta rösta på socialdemokratin.

Fru talman! Bara en kort slutkommentar. Fullt så enkelt som statsrådet nu vill framställa saken är det ändå inte. Det är nämligen så att väldigt många människor i det här landet, bl.a. den gamle man som jag talade om, har sina föreställningar och förhoppningar om vad en arbetarregering är och bör vara. De har också den inställningen till den politiska rörelse som de på olika sätt stödjer att de skall vara lojala mot denna. Jag känner många sådana människor. De är ofta lojala, nästan in i döden. De är lojala även när de blir svikna. Har man sådana människor, skall man föra en politik som tar deras parti gentemot dem som har motstridiga intressen. Vad som är upphovet till det här problemet är ju att den förra socialdemokratiska regeringen, bl.a. genom att avskaffa ensittarlagen, onekligen försvagade deras ställning och stärkte de stora jordägarnas och bolagens ställning. Den fråga som de ställer sig är alltså: Vem är på vems sida? Kan man vara på de stora jordägarnas sida och hävda det riktiga i en koncentration av jordägandet och samtidigt säga sig arbeta för arrendatorernas bästa? Det är det som frågan gäller. Det är således inte fråga om den gamle mannen kommer att rösta på socialdemokratin i fortsättningen — det är hans ensak. Varken statsrådet eller jag vet hur han kommer att göra. Frågan är i stället: Är vi hederliga mot honom? Använder vi den nya arbetarmajoriteten här i riksdagen på ett sådant sätt att just människor av den kategorin, de svaga i samhället som vi vill slå vakt om, kan känna sig nöjda? Eller röstar de bara av lojalitet därför att de inte har något bättre alternativ?

Fru talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att bekämpa arbetslösheten i Göteborgsregionen. Han har också frågat om jag tänker ingripa för att — som Alexander Chrisopoulos uttrycker det — styra eller påverka den kapitalistiska strukturomvandlingen, som f. n. styrs av de privata företagens konjunkturella kortsiktiga vinstintressen. Den 21 oktober i år beslutade regeringen om ett sysselsättningspaket på nära 4 miljarder kronor. I korthet innebär paketet följande: Arbetsförmedlingen förstärks med 215 förmedlare. Platslistan förbättras. Ytterligare 1 650 milj.kr. anslås för att öka på antalet beredskapsarbeten i vinter. Statliga byggen tidigareläggs för en kostnad av ca 1 000 milj.kr. Arbetsmarknadsstyrelsens ram för vägbyggande höjs från 300 milj.kr. till 450 milj.kr. Statliga beställningar tidigareläggs för en kostnad av 300 milj.kr. Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning ökar med 15 000 personer. Utbildningsbidraget vid permitteringshot höjs inom tillverkningsindustrin från 20 kr. till 35 kr. För ungdomar inrättas ytterligare 8 000 ungdomsplatser och 2 000 gymnasieplatser. Beslutet innebär också att ytterligare 350 milj.kr. anslås till lönebidrag och 55 milj.kr. till Stiftelsen Samhällsföretag. Denna satsning från regeringens sida har självfallet inneburit att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i Göteborgs och Bohus län kraftigt har kunnat förstärkas. Sålunda är antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 30 70 fler i år än vid motsvarande tidpunkt förra året. Sysselsättningspaketet innehöll, som jag tidigare nämnde, även ett beslut om statliga tidigareläggningar. För Göteborgs och Bohus län medförde detta att statliga byggen för 44 milj.kr. kan sättas i gång i vinter. De åtgärder som jag nu har redogjort för är sådana som på kort sikt får effekter på sysselsättningen och som skall ses som ett komplement till en mer långsiktigt inriktad ekonomisk politik. Till Alexander Chrisopoulos andra delfråga om min vilja att styra den pågående strukturomvandlingen vill jag ge följande kommentar: Den ekonomiska politik som vi nu driver har som ett huvudmål att bekämpa arbetslösheten. De bördor som kommer att bli nödvändiga för att uppnå detta mål måste bäras av alla grupper i samhället och får fördelas efter bärkraft. Genom devalveringen kommer i första hand exportföretagens situation att förbättras, vilket bl.a. kommer till uttryck i ökade vinster. För att denna vinstuppgång skall medverka till en bättre arbetsmarknad har regeringen föreslagit ett system som, så långt det är möjligt, garanterar att vinsterna används till produktiva investeringar och på så sätt långsiktigt tryggar sysselsättningen. Förslaget innebär att 20 96 av 1983 års vinster skall avsättas på konto i riksbanken. Medlen får tas i anspråk för bl.a. investeringar samt forskning och utveckling.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Arbetsmarknadsoch sysselsättningssituationen för Göteborgsregionen blir sämre och sämre. Antalet kvarstående arbetslösa har ökat mycket kraftigt under sommaren, kraftigare än vad som är normalt för säsongen. Antalet arbetslösa uppgick vid augusti månads slut till 16 802, drygt 5 000 fler än i augusti 1981. Ungdomar upp till 25 år står för två tredjedelar av den totala ökningen av arbetslösheten under sommaren. Vid oktober månads slut fanns det 15 327 personer utan arbete, därav över 5000 ungdomar under 25 år och 7757 kvinnor. Under sommaren har platstillgången fortsatt att ligga på en mycket låg nivå. Antalet nya anmälda platser med mer än tio dagars varaktighet uppgick under augusti månad till 2179, drygt 400 färre än för ett år sedan. Vid augusti månads slut registrades 1172 kvarstående lediga platser, dvs. 650 färre än för ett år sedan. Under de tre senaste månaderna har antalet sökande i genomsnitt varit 7 000 fler än under motsvarande period föregående år. När det gäller antalet varsel ligger frekvensen på en hög nivå. Under årets första åtta månader har totalt 4 900 personer i länet berörts av varsel om uppsägningar, jämfört med knappt 2 300 under motsvarande period föregående år. Av de vid augusti månads slut drygt 2 500 berörda återfanns hälften inom verkstadsindustrin. Där kan man också notera att minskningen av antalet nyanmälda lediga platser är speciellt märkbar. Verkstadsindustrin stod för hela minskningen. Den ökade obalansen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft framgår av att antalet sökande per ledig plats under augusti uppgick till 6,4 jämfört med 3,3 för ett år sedan. När det gäller de framtida arbetsmarknadsutsikterna gör länsarbetsnämnden den bedömningen att trots stimulansåtgärder och tidigareläggning av offentliga byggnadsarbeten finns det risk för högre byggarbetslöshet under det kommande vinterhalvåret än under motsvarande period föregående år. Inom verkstadsindustrin är rekryteringsbehovet i dagsläget mycket begränsat, om man bortser från bilindustrins behov av ersättningsrekrytering med 20-25 personer i veckan. Sammantaget väntas för branschen en fortsatt svag sysselsättningsutveckling under det närmaste halvåret. På den offentliga sektorn har konkurrensen om de lediga platserna inom hälsooch sjukvård ökat under senare år, och denna tendens väntas förstärkas under prognosperioden. Tillgången på utbildade sjuksköterskor, sjukvårdsbiträden och ekonomipersonal betraktas som mycket god, och det är inte ovanligt att antalet sökande till en tjänst har fördubblats eller trefaldigats jämfört med för ett år sedan. Anställningsmöjligheterna inom sjukvården för outbildad arbetskraft torde närmast vara obefintliga under prognosperioden. Åtstramningarna inom den offentliga sektorn väntas fortsätta under prognosperioden. Antalet arbetstillfällen kommer att minska inom den statliga verksamheten, medan en viss expansion fortfarande planeras inom vissa delar av den kommunala sektorn, framför allt inom barnomsorg och sjukvård. Personalomsättningen har dock genomgående minskat, och uppkomna vakanser tillsätts i ökad utsträckning genom omplacering av personal, vilket begränsar ersättningsrekryteringen. Som exempel kan nämnas att ersättningsrekryteringen 1983 av tillsvidareanställda i Göteborgs kommun i dag uppskattas till ca 2 500 personer. För knappt ett år sedan var den siffran 4 300. Utvecklingen inom den offentliga sektorn påverkar också sysselsättningsmöjligheterna för flera grupper på arbetsmarknaden. Särskilt den traditionellt kvinnliga arbetsmarknaden har begränsats. Fru talman! Av svaret framgår att de åtgärder som arbetsmarknadsministern tänker vidta för att bekämpa arbetslösheten i Göteborgsregionen i huvudsak är koncentrerade på arbetsmarknadspolitikens område. Från vpk:s sida menar vi att satsningen på arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbete är bra men att det på längre sikt behövs varaktiga och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi menar dessutom att arbetsmarknadsutbildning inte bör användas som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument i den meningen att den får hjälpa till att reglera eller dölja arbetslösheten. Inom vårt parti har vi den bestämda uppfattningen att det svåra arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitiska läget för Göteborgsregionen beror på dels den djupa och allvarliga ekonomiska kris som har drabbat hela den kapitalistiska världen, dels den strukturella omvandling som karakteriserar utvecklingen av den svenska och göteborgska industrin och som har haft vissa klart negativa tendenser. Strukturomvandlingen för Göteborgsregionen har inneburit en markant ökning av utlandsberoendet. Mer än 60 96 av Göteborgsföretagens produktion går på export. Därför är regionen särskilt känslig för internationella konjunkturella svängningar och kriser. Strukturomvandlingen har inneburit en stark och tilltagande monopolisering och multinationalisering av den svenska och göteborgska industrin. Den har inneburit en ökad utlandsetablering med den större andelen av investeringar utomlands. De svenska företagen har ökat antalet anställda med 100 000 under de senaste tio åren, men det har skett utomlands, dit största delen av investeringarna också har gått. För Göteborgsregionens del har den utvecklingen inneburit att industri sysselsättningen har minskat med över 20 000 arbetstillfällen sedan mitten av 1960-talet och väntas minska ytterligare. Av den senaste AMS-rapporten framgår att industrisysselsättningen i landet har minskat med 30 000 jobb på ett år. Den tilltagande utlandsetableringen har inneburit att våra industrier har förvandlats till fabriker för sammansättning av komponenter och delar som importeras hit. Hela 50 90 av komponenterna som Volvo använder för sin biltillverkning kommer från utlandet. Den utvecklingen innebär att Göteborgsregionen håller på att avindustrialiseras. Av 165 industriföretag med minst 50 kollektivanställda år 1950 fanns endast 33 kvar 1978. Vårt parti har den bestämda uppfattningen att arbetslösheten i Göteborgsregionen inte går att bekämpa med mindre än att man aktivt ingriper, påverkar eller styr utvecklingen. Anser inte arbetsmarknadsministern att alla de negativa effekter som strukturomvandlingen har haft kommer att förstärkas och fördjupas om den tillåts fortsätta på samma sätt? Fru talman! De avgörande beslut som har skapat den industristrukturella bilden av i dag, den ekonomiska krisen och arbetslösheten — beslut som reglerar vad som skall produceras, hur det skall produceras, om produktionen skall ske i landet eller flyttas utomlands, beslut som reglerar förtidspensioneringens, arbetslöshetens och utslagningens omfattning — har fattats i slutna direktionsrum med uteslutande företagsekonomiska kalkyler som underlag.

Fru talman! Den politik som regeringen nu för syftar till att öka utnyttjandet av alla de resurser som vi har i landet både i form av naturtillgångar, industriell kapacitet och mänskligt kunnande. Politiken syftar därutöver till att på alla dessa punkter ytterligare förbättra oss i Sverige. Vi vet att vi har outnyttjade tillgångar av flera olika slag, och inte minst gäller det människors vilja till arbete. Jag håller med Alexander Chrisopoulos om att läget är allvarligt i Göteborgsregionen, liksom i övriga delar av landet. Antalet arbetslösa ökade kraftigt under sommaren och tillgången på lediga platser sjönk. Under den allra senaste tiden har vi emellertid genom särskilda insatser lyckats pressa ned den öppna arbetslösheten. Till följd av att vi nu i Sverige har en regering som är villig att satsa på arbetsmarknadspolitiken har länsarbetsnämnden i Göteborg kunnat revidera sin prognos. Man räknar inte längre med en arbetslöshet på 17 000 under vintern, som man gjorde i sin prognos i början av hösten. Man räknar med att man med åtminstone något tusental skall kunna komma under den siffran. Den är givetvis ändå alldeles för hög och visar inte på en förbättring av den underliggande öppna arbetsmarknaden. Men den visar att vi genom en ökad satsning på arbetsmarknadspolitiska insatser och tidigareläggning av statliga beställningar kan undvika en ökning av den öppna arbetslösheten. De 44 miljoner som Göteborgsregionen har fått i form av tidigareläggning av statliga investeringar och de ytterligare 90 miljoner i form av beredskapsarbeten som oktoberpaketet innebär spelar en avgörande roll. Skulle vi inte ha satsat dessa pengar, hade läget varit mycket allvarligare. Men visst behövs stadigvarande arbeten. Som jag sade i interpellationssvaret är de här insatserna i stor utsträckning av tillfälligt slag. Men de utformas så att de kan ge oss en bättre möjlighet att i framtiden och på sikt vinna syftet att på en gång vara åtgärder som under en begränsad tid minskar den öppna arbetslösheten och samtidigt skapa förutsättningar för oss att på längre sikt få en bättre grund för de stadigvarande arbetena. Där spelar inte minst arbetsmarknadsutbildningen en mycket stor roll. Det var en formulering i Alexander Chrisopoulos inlägg som gjorde att jag studsade till litet grand. Jag vet egentligen inte vad han menade, men han sade ungefär så här: Man skall inte använda arbetsmarknadsutbildningen för att reglera eller dölja arbetslösheten. Vi använder varken arbetsmarknadsutbildningen eller andra former av arbetsmarknadspolitiska insatser i det syftet. Vi använder den så långt vi någonsin kan utifrån den förvissningen att den öppna arbetslösheten är det värsta en människa kan råka ut för. Om vi däremot kan utnyttja arbetslöshetsperioder för att ge människor en bättre yrkesutbildning är detta en tillgång såväl för de enskilda människorna och samhället i stort som för de företag där människorna kommer att arbeta. Det handlar inte om att dölja arbetslösheten. Det handlar om att ge människor en chans till en vettig sysselsättning.

Fru talman! Jag kan konstatera att vi är alldeles överens om att arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av yrkesutbildning, beredskapsarbeten och tidigareläggning av statliga byggnader är bra. Men det är inte tillräckligt. Det handlar om kortsiktiga åtgärder som inte löser de långsiktiga problemen. Det kan därför vara mer intressant att tala om det långsiktiga program som regeringen har för att lösa arbetslöshetsoch sysselsättningsproblemen framför allt i Göteborgsregionen. I svaret hänvisar arbetsmarknadsministern till regeringens ekonomiska politik som en mera långsiktigt inriktad åtgärd med huvudmål att bekämpa arbetslösheten. Man säger bl.a. att genom devalveringen kommer i första hand exportföretagens situation att förbättras, vilket kommer till uttryck bl.a. i ökade vinster. När det gäller regeringens ekonomiska politik och dess effekter på sysselsättningen har vi en helt annan uppfattning än den som arbetsmarknadsministern redovisar. Vi anser att devalveringen, som är en stor kapitalöverföring från hushållen till industrin, kommer att höja prisnivån i Sverige med 5 90. Detta får till följd sänkta reallöner och sänkt levnadsstandard. Effekten kommer att bli minskad köpkraft och dämpad efterfrågan på den inhemska marknaden, vilket kommer att drabba framför allt den inhemska produktionen men också exportindustrin, därför att en stor del av exportindustrins verksamhet sker på den inhemska marknaden. Fru talman! Den strukturella omvandling som den svenska industrin genomgår har haft negativa effekter, som jag beskrivit i mitt första inlägg. Den har inneburit ökad kapitalkoncentration, ökad monopolisering, ökad multinationalisering, utlandsetablering och kapitalexport. Den har också inneburit de förändringar i industrins struktur som jag tidigare beskrivit, med motsvarande alarmerande effekter på arbetsmarknaden och sysselsättningen. Anser inte arbetsmarknadsministern att det generella och i det närmaste villkorslösa stöd till exportindustrin som devalveringen utgör konserverar och förstärker de negativa aspekter som präglar denna utveckling?
Fru talman! Av Alexander Chrisopoulos första inlägg framgick att vi har stora problem på den svenska arbetsmarknaden som hänger samman med bl.a. industrins negativa utveckling under ett antal år. Den negativa utvecklingen måste vi vända, om vi i det här landet skall kunna skapa full sysselsättning, rätt till arbete för alla och en god välfärd för människorna. Det är detta som är syftet med bl.a. devalveringen. Devalveringen kommer att kunna ge bättre möjligheter för såväl exportföretagen som för de inhemska företag som konkurrerar med utländska företag om den svenska hemmamarknaden. Det är en absolut nödvändighet för oss att få en större industriproduktion. Utan en sådan kommer vi inte att kunna klara sysselsättningen vare sig inom industrisektorn eller inom den offentliga sektorn. Men devalveringen för i inledningsskedet också med sig en del negativa effekter. Vi har från vårt partis sida och från regeringens sida inte försökt dölja att ett resultat kan bli en engångsinflation, en nedgång i den privata standarden. Hela vår politik är inriktad på att åstadkomma det resultatet, att den prishöjning på kanske 5 96 som kan bli en följd av devalveringen skall bli en engångseffekt. Det är faktiskt inte alls på det sättet att devalveringen är något villkorslöst stöd till exportindustrin. Det vet Alexander Chrisopoulos mycket väl. Jag erinrade i mitt interpellationssvar om det förslag som finns i regeringens ekonomiska paket till riksdagen om att företagen skall betala in 20 96 av sin vinst under nästa år till en särskild fond, till ett konto i riksbanken. Pengarna skall användas framför allt för investeringar. De kan också användas till kostnader för forskning och utveckling. Alexander Chrisopoulos känner också till att regeringen utöver detta har anmält till riksdagen att den kommer att föreslå en indragning av ytterligare pengar. En avgift motsvarande 20 96 av beslutad aktieutdelning för 1983 kommer att införas. Det är alltså ett förslag om vinstdelning — delning av de vinster som vi vet kommer att uppstå i en del företag som en följd av devalveringen. De pengarna skall användas för att stärka den svenska industrin och för att ge oss möjligheter att komma ifrån den utarmning och utslagning som den svenska industrin har varit föremål för under de senaste åren. Vi har nu en industriproduktion i Sverige som ligger på samma nivå som i början på 1970-talet. Vi har sedan 1970-talets början förlorat en fjärdedel av våra marknadsandelar. Under de två senaste åren har sysselsättningen i industrin minskat varje år med ungefär 40 000 anställda. Vi måste vända den utvecklingen. Devalveringen och de åtföljande åtgärderna av fördelningspolitisk natur, bl.a. avsättningen till riksbanken och avgiften på utdelningar, som jag nyss nämnde, skall hjälpa oss att klara detta. Självfallet är det så att regeringens åtgärder för att stärka sysselsättningen, i Göteborgsregionen liksom i landet i övrigt, inte enbart handlar om devalveringen och de arbetsmarknadspolitiska insatserna. I det program som lagts fram för riksdagen återfinns också andra åtgärder, bl.a. förslag om ett mycket omfattande statligt investeringsprogram framför allt inom områdena alternativ energi, alternativ till olja och kärnkraft, men även inom kollektivtrafikområdet och byggnadsverksamheten. Det är ett omfattande paket på 3 miljarder kronor, där staten går in och med olika investeringar också stimulerar möjligheten till ökad sysselsättning i det privata näringslivet. Den politik som denna regering för kommer inte att leda till att vi under den här vintern på något drastiskt sätt kan förändra läget på arbetsmarknaden. Genom de arbetsmarknadspolitiska insatserna gör vi vad vi nu kan för att hejda och så långt möjligt pressa ner den öppna arbetslösheten. Genom devalveringen, investeringsprogrammet och andra åtgärder lägger vi grunden för en på sikt förbättrad, stabil, permanent sysselsättningsökning i landet.
Fru talman! När det gäller devalveringens effekter har vi, som jag sade tidigare, en helt annan uppfattning än den arbetsmarknadsministern redovisar i sina inlägg. Faktum är att devalveringen handlar om en reallönesänkning och en prisstegring med 5 90. Det handlar om en minskning av köpkraften hos folket. Devalveringen kommer därför, logiskt sett, att följas av en minskad efterfrågan och en dämpad aktivitet, vilket framför allt drabbar den inhemska industrin men också exportindustrin, eftersom en stor del av exportindustrins marknad är inhemsk. Utan tvivel kommer en sådan åtgärd att innebära en ökad arbetslöshet i landet. Denna uppfattning har vi inte bara själva, utan den delar vi med TCO-ekonomerna och även vissa av LO-ekonomerna. Vi menar att devalveringen som sådan är en åtgärd som närapå villkorslöst stöder framför allt exportindustrin. Jag konstaterar att arbetsmarknadsministern inte har svarat på min fråga. Den var, om jag får upprepa den, följande: Anser inte arbetsmarknadsministern att sådana här former av generella stöd som devalveringen utgör konserverar alla de negativa effekter som den kapitalistiska utvecklingen medfört för industrin? Effekter som jag tidigare nämnt är kapitalexport, kapitalkoncentration, multinationalisering osv. När det gäller effekterna för den framtida industriella produktionen anser vi från vårt partis sida att ansvaret inte bör lämnas åt samma krafter som i huvudsak förorsakat den nuvarande situationen. Vi anser att det är dags för arbetarpartierna att gemensamt utarbeta ett industripolitiskt program som utgår från helt andra utgångspunkter än det privatkapitalistiska vinstintresset, ett industripolitiskt program som syftar till att tillfredsställa samhälleliga behov och utnyttja den kapacitet som landet har i form av yrkeskunnande och teknisk utveckling. Detta kan bara ske genom ett aktivt ingripande från arbetarpartiernas och statsmakternas sida — aldrig genom att man överlämnar ansvaret åt marknadskrafternas fria spel.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig om jag är beredd att medverka till att regler införs som fastställer vuxenutbildningsnämndernas möjligheter att avslå en ansökan om särskilt vuxenstudiestöd från en person som inte har blivit antagen till den utbildning som han eller hon har sökt stöd för. Enligt studiestödslagen kan särskilt vuxenstudiestöd utgå till studerande vid de läroanstalter och utbildningslinjer som regeringen bestämmer. Har man inte blivit antagen till en sådan läroanstalt eller utbildningslinje, är man således inte berättigad att uppbära vuxenstudiestöd. Jag anser att studiestödslagen på denna punkt är klar och entydig. Självfallet skall studiestöd aldrig betalas ut till någon som inte är berättigad till stöd. Så sker inte heller, även om praxis när det gäller lagens tillämpning, enligt vad jag erfarit, varierar något mellan olika nämnder. Centrala studiestödsnämnden har emellertid uppmärksammat detta, och jag utgår från att CSN kommer att vidta de åtgärder som kan behövas.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Frågan var föranledd av en dispyt mellan vuxenutbildningsnämnden i Linköping och centrala studiestödsnämnden som delvis har återgivits i pressen. På vissa angivna grunder har vuxenstuderande rätt att erhålla särskilt vuxenstudiestöd. I ansökan, som ställs till vuxenutbildningsnämnden, anges vilken utbildning som man vill genomgå. Resurserna är knappa, och det är många sökande. I Linköping har vuxenutbildningsnämnden alltsedan 1978 rationaliserat hanterandet av dessa ärenden. Vuxenutbildningsnämnden frågar nämligen intagningsnämnden vilka som har kommit in på den sökta utbildningen. Om vederbörande inte har blivit antagen, finns det de facto inte heller någon ansökan att behandla — den kan då avslås. I stället kan de knappa resurserna ges åt dem som verkligen har blivit antagna och behöver stödet. Från CSN har det i detta fall kommit vad man närmast kan kalla för en byråkratisk reaktion. CSN säger att det faktum att sökande inte har antagits ”utgör inte någon laglig grund för avslag på ansökan”. Detta är såvitt jag förstår ett obegripligt hanterande. Vuxenutbildningsnämnden i Linköping har agerat smidigt och föredömligt och samarbetat med intagningsnämnden — helt i enlighet med formuleringen i den gamla regeringsformen som sade att ”myndigheterna skola räcka varandra handen” för att på det sättet kunna åstadkomma det bästa resultatet. Det finns såvitt jag kan finna inte heller någon som helst laglig grund för att vuxenutbildningsnämnden i detta fall skulle hindras från att arbeta smidigt. Någon enskild kan inte heller bli lidande. Man kan söka många olika utbildningar. Blir man inte antagen på den ena, kan man bli det på den andra. Man kan också i efterhand beviljas medel, om intagningsnämnden skulle ändra ståndpunkt och i efterhand bevilja intagning. Såvitt jag förstår delar utbildningsministern uppfattningen att det förekommer olika praxis och att den praxis som jag har redovisat innebär ett smidigt hanterande. Har man inte blivit antagen, kan man heller inte beviljas något stöd. Det framgår ganska tydligt av svaret, där det sägs: ”Har man inte blivit antagen till en sådan läroanstalt eller utbildningslinje, är man således inte berättigad att uppbära vuxenstudiestöd.” Jag vill än en gång tacka för svaret. Jag hoppas att det har klargjort för de inblandade i dispyten att man kan fortsätta att agera smidigt och föredömligt och att man på detta sätt kan hålla efter stelbent byråkrati när den gör sig gällande.

Herr talman! Rune Rydén har frågat mig om jag anser det rimligt att de framtida syo-konsulenterna, som skall arbeta enligt riksdagens beslut angående proposition 1981 82:6), ges annan ämnesteoretisk behörighet i sitt undervisningsämne än motsvarande ämneslärare. Universitetsoch högskoleämbetet har på regeringens uppdrag utrett frågan om utbildningen för de nya tjänsterna. UHÄ har därvid konstaterat att endast ämnet samhällskunskap kan ingå i utbildningen, om UHÄ anser, och jag delar den uppfattningen, att det inte är lämpligt med endast kombinationen samhällskunskap-syo. Ett av skälen därtill är att underlaget för tjänster i samhällskunskap kan bedömas bli begränsat framöver. Lärartillgången i ämnet är redan nu förhållandevis god. I nuvarande samhällsekonomiska läge anser jag att det inte är försvarbart att föreslå en förlängning av utbildningen av syo-funktionärer. Därför skulle rimligen inte några andra ämnen än samhällskunskap kunna komma i fråga vid ett genomförande av den beslutade tjänstekonstruktionen. Mot den bakgrund jag nu redovisat har regeringen beslutat att förelägga riksdagen en proposition om att riksdagsbeslutet om en ny tjänstekonstruktion upphävs. De problem i fråga om tjänsterna för syo som den beslutade ordningen syftade till att lösa kvarstår emellertid. Jag syftar då på den ofrivilliga deltidstjänstgöringen, behovet av en syo-tjänst för varje skolenhet och värdet av en ökad undervisningsanknytning av syon. Jag avser mot denna bakgrund att ta initiativ till en ytterligare beredning av dessa frågor inom utbildningsdepartementet med sikte på att ett nytt förslag skall föreläggas riksdagen senast i 1985 års budgetproposition. Med hänvisning till vad jag nu anfört anser jag att det är för tidigt att ta ställning till den fråga Rune Rydén väckt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på frågan. Den var så formulerad att endast ett kort ja eller nej behövdes. Naturligtvis önskade jag mig ett klart nej. Det kan inte enligt min uppfattning vara rimligt att syo-konsulenter skulle ha annan, dvs. lägre, ämnesteoretisk utbildning i sitt undervisningsämne än motsvarande ämneslärare. Tyvärr väljer statsrådet Lena Hjelm-Wallén att undvika hela problemkomplexet genom att upphäva det nyss fattade beslutet om syo-funktionen i grundskolan och i gymnasieskolan och låter de nuvarande syo-konsulenterna och yrkesvalslärartjänsterna vara kvar t. v. För ett år sedan fattade riksdagen ett beslut om den nya syo-funktionen. Där slogs fast att undervisningsämne skall ingå i syo-tjänsten. Svårigheterna att lösa detta inom 120-poängsutbildningen är stora. Men jag tycker att så många skäl talar för undervisningsämne i tjänsten att det därför borde vara möjligt att pröva även andra lösningar. Har man t.ex. avvägt den rätta fördelningen mellan syo-funktionen och undervisningsfunktionen inom den här tjänsten? Låt mig bara peka på några saker. Det är svårigheter med att ordna tjänstgöringsunderlag för skolan, om man bara har syo-verksamhet i sin tjänst. Många syo-konsulenter tvingas f.n. av dessa skäl att ha bara deltidstjänstgöring. Dessutom försvåras enligt min uppfattning kontakten mellan eleven och syo-funktionären, om syo-konsulenten inte finns på skolan och har god och nära kontakt med eleverna. Även om utbildningsministern anser att frågan är för tidigt väckt, tyckts det näst sista stycket i svaret peka på förståelse för värdet av en ämnestjänstgöring inom en syo-tjänst. Jag hoppas därför att den koppling mellan syo-tjänst och ämnestjänst som riksdagen beslutade för ett år sedan inte helt skall försvinna i en framtida konstruktion eller i det kommande utredningsarbetet. Jag hoppas att man kan tyda svaret på det sättet.
Herr talman! Jag måste konstatera att riksdagsbeslutet för ungefär ett år sedan i denna del inte vilade på ett så fullgott beslutsunderlag som hade behövts. Det visar bl.a. UHÄ i redovisningen av sitt uppdrag, där man konstaterar att det var praktiskt taget omöjligt att åstadkomma denna utbildning med den kvalitet som Rune Rydén talar om. Det var utomordentligt svårt att hålla sig inom 120-poängsgränsen. Det är det som också är orsaken till att vi i regeringen måste skaffa oss ett grundligare beslutsunderlag, innan vi kan be riksdagen ta ställning till denna fråga igen. Det är skälet till att vi har föreslagit riksdagen att upphäva sitt tidigare beslut.
Herr talman! Det är beklagligt att man inte kan komma fram till ett snabbt beslut i denna fråga, utan att man genom denna ytterligare utredning tvingas långhala de svårigheter som syo-konsulenterna onekligen upplever ute på fältet. Även om det är förenat med stora problem att ordna en tjänstgöring inom ramen för 120 poäng, borde man kunna pröva andra avvägningar mellan ämnesfunktionen och syo-funktionen inom 120-poängsramen. Det är enligt min uppfattning viktigt att man har en fullgod ämnesteoretisk kompetens men också att man har en bra syo-utbildning. En sådan går att ordna inom de poängramar som är angivna. Det har gjorda utredningar klart visat. Att man sedan i olika sammanhang kommit fram till en idealbild av en utbildning, som ger 140-160 poäng, tycker jag är en annan sak. Vi måste ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna. I det avseendet delar jag Lena Hjelm-Walléns uppfattning. Men jag hoppas att man kan göra denna avvägning i den kommande syo-funktionen.
Herr talman! Vi är inom regeringen väl medvetna om problemen för syo-konsulenterna i deras splittrade tjänstgöringssituation med deltidstjänstgöring osv. Därför är vi måna om att snabbt komma tillbaka till riksdagen med ett förslag. Jag vill till Rune Rydén säga att den kritik som förs fram i första hand bör riktas mot den tidigare regeringen, som inte löste problemet ordentligt. Vad vi nu måste göra är ungefär det Rune Rydén själv säger, nämligen att gå fram på andra vägar. Än så länge finns inget underlag för det. Vi måste alltså bereda frågan på nytt.
Herr talman! Kan jag uppfatta det beskedet så, att det fortfarande kommer att finnas kvar en ämnesbit i den nya syo-konsulenttjänsten och att frågan kommer att få en så snabb behandling att den kan leda fram till ett beslut även före 1985, vilket antyddes i svaret?
Herr talman! Jag avvisar inga lösningar i dag utan är fullt öppen för olika alternativ, och vi kommer att arbeta så snabbt som möjligt.

Herr talman! Ingeborg Hartelius har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Tidtabellen eller någon motsvarande publikation skall komma att omfatta samtliga allmänna färdmedel och förbindelser. Jag vill för min del framhålla att informationen har en grundläggande betydelse för kollektivtrafiken. För att fler skall välja att åka kollektivt behövs bra information om hur t.ex. tåg och bussar passar ihop. I publikationen Tidtabellen finns uppgifter om tågoch flygtrafiken samt om den långväga busstrafiken. För lokal och regional busstrafik finns för flera län kartor över viktigare linjesträckningar samt uppgift på telefonnummer dit man kan vända sig för ytterligare upplysningar. Det är ett starkt önskemål att denna information kan byggas ut till att omfatta samtliga län. Jag tror dock att det är praktiskt omöjligt att göra en publikation som täcker alla tidtabeller för landets kollektivtrafik. Den samlade informationen skulle bli både svåröverskådlig och dyr att hantera. Jag kan nämna att transportforskningsdelegationen och kollektivtrafikberedningen nu prövar olika metoder för att på enklare sätt få information. Bl. a. har man startat försök med gemensamma informationscentraler i länen för såväl länstrafik som fjärrtrafik dit man kan ringa för att få besked. Jag följer dessa försök med intresse.

Herr talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig om jag vill vidta åtgärder för att möjliggöra för SJ att öka sin kapacitet av sovoch liggvagnar till Jämtlands län. Först vill jag klargöra att enligt de av riksdagen fastlagda ramar som gäller för järnvägen är det SJ självt som bestämmer vilka vagnar man skall ha. Självfallet strävar SJ efter att köpa och sätta in sådana vagnar som behövs bäst och som ger största möjliga resultatförbättring. SJ köper nu fyra nya sittvagnar varje vecka. Vagnarna ingår i en serie på totalt 200 personvagnar. SJ planerar också en framtida anskaffning av sovoch liggvagnar. Jag kan vidare nämna att regeringen nyligen i den ekonomisk-politiska propositionen har markerat sin satsning på offensiva investeringar för framtiden. På järnvägsområdet föreslås sålunda att SJ får mer pengar för När det gäller trafiken till Jämtland uppger SJ att det i regel finns lediga platser i sovvagnarna. Det är endast kring veckosluten och då särskilt under högsäsong vintertid som vagnarna blir fullbelagda. För att klara behovet av sovplatser försöker SJ i första hand sprida tågresandet till de dagar när man har lediga platser. Erfarenheterna från lågprissatsningen 1979 visar också på de betydande vinster som kan göras om resenärerna kan lockas att åka när det är bättre plats i tågen. Jag kan vidare nämna att SJ för att främja turismen i Jämtland också sätter in särskilda chartertåg till fjällen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. I svaret sägs att det här är en fråga som skall lösas i framtiden. Men det här problemet är ganska akut just nu. Kommunikationsministern sade också att det finns ledig sovkapacitet. Men problemet är just att den kapaciteten inte finns under högsäsongen när turistnäringen är särskilt beroende därav. Orsaken till att jag ställt min fråga är att det regionalpolitiskt är förkastligt att turismen, som är en av länets basnäringar, skall vara beroende av så vanskliga transportmöjligheter som f. n. finns. Det är inte i första hand subventioner som Norrlandslänen behöver, utan det är bättre förutsättningar att utnyttja de egna resurserna för att i framtiden kunna klara sig med mindre stöd. I Jämtlands län har vi en väl utbyggd turistnäring med 10 000 kommersiella bäddar på hotell och i stugbyar. Många små företag har under senare år moderniserat och byggt ut sina anläggningar. De är därför helt beroende av hög beläggning. Det råder stor platsbrist på tåg från södra Sverige. Till Fjälls Resor är den ende researrangör på Sverigemarknaden som har tillgång till SJ:s charterkapacitet — vad vi nyss hörde är alltså riktigt. Den nuvarande kapaciteten är 500 platser i veckan under högsäsong. Men fr.o.m. mars månad 1983 finns det i dag endast 60 platser kvar när det gäller resor från t.ex. Stockholm och Göteborg, som är stora upptagningsområden. Det är alltså ganska fullbokat på tågen. Men på hotell och i stugbyar finns det ledig kapacitet. Endast 15 20 av turisterna reser kollektivt. Sker det inga förändringar snart, kommer energikostnaderna att påverka turisternas val av semesterort. Kontinenten och de billiga bussresorna dit utgör trots devalveringen en stor konkurrent till de svenska fjällen. Det är ju fråga om långa avstånd mellan Jämtland och de folktäta marknaderna i södra Sverige. Vidare går stora intäkter förlorade för turistnäringen. Man räknar nämligen med att varje person i genomsnitt lägger ut 1500 kr. för en vintervecka. Dessutom förvärras landets balansproblem när människor åker utomlands.

Herr talman! Jag beklagar också att SJ i vissa situationer — när det är högfrekvent på trafikantområdet — har svårt att klara kapaciteten. Det är i och för sig ingen ny företeelse, utan detta har förekommit under ett antal år. Från vår sida har vi pekat på dessa förhållanden och föreslagit speciella satsningar för att ge SJ möjlighet att öka beställningarna i vad avser vagnparken. Med stor sannolikhet kommer SJ att sätta in de speciella chartertåg som jag nämnde i mitt svar, och på SJ torde man också själv kunna bedöma huruvida man kan gå in med speciella insatser. Jag vill bara påpeka att dessa förhållanden inte är speciella just för Jämtland, utan i dessa situationer kan det med stor sannolikhet finnas svårigheter att klara vagnkapaciteten även när det gäller andra resmål.